Herr talman! Jens Eriksson har frågat vad justitieministern ämnar vidta för åtgärder för att lag och ordning skall komma att gälla i svensk ekonomisk zon. Interpellationen har överlämnats till mig. Efter bemyndigande av riksdagen och efter överläggningar med berörda stater om gränsdragning och fiskerätter beslutade regeringen att utvidga den svenska fiskezonen i Östersjön och i Skagerack fr.o.m. den 1 januari 1978. Regeringen har därefter utfärdat föreskrifter om gränserna för den utvidgade fiskezonen. Enligt gällande bestämmelser får yrkesfiske från utländskt fartyg hemmahörande i Finland, Polen, Sovjetunionen, Tyska demokratiska republiken och medlemsstat i Europeiska ekonomiska gemenskapen bedrivas i den svenska fiskezonen efter tillstånd av fiskeristyrelsen. Dessutom får Utvidgningen av fiskezonen medförde ett behov av övervakning för kontroll av att fiske i den svenska zonen inte bedrivs i vidare mån än som följer av träffade avtal med övriga länder och den nyssnämnda tillståndsgivningen. Huvudansvaret för övervakningen av den utvidgade fiskezonen åligger tullverkets kustbevakning. Dock förutsätts ett nära samarbete med fiskeristyrelsen för bl.a. information om fisketillstånd och rapportering av fiskefartygs inpassering och utpassering i zonen och om fångster. För övervakningen tillfördes tullverkets kustbevakning ökade resurser i form av extra fartygsbesättningar och förstärkt central och regional ledning samt tillgång till ytterligare ett spaningsplan för att göra övervakningen inom den utvidgade zonen effektiv redan i inledningsstadiet. Under de närmaste följande budgetåren erhöll kustbevakningen två nya utsjöbevakningsfartyg jämte besättningar till dessa samt förstärkta personalresurser på vissa sambandscentraler för att klara de ökade arbetsuppgifterna i samband med övervakningen i den svenska fiskezonen. De grundläggande bestämmelserna om kustbevakningens befogenheter vid fisketillsynen finns i en kungörelse från år 1955. Bestämmelserna innebär sammanfattningsvis skyldighet för kustbevakningen att utöva tillsyn över efterlevnaden av gällande bestämmelser om fiske. Vid tillsynens bedrivande får bl.a. undersökas fisk och fiskredskap. Kustbevakningstjänsteman har också befogenhet att ta fångst, redskap och båt i beslag. Enligt tillämpad internationell praxis anses kustbevakningen ha, trots att uttryckliga föreskrifter saknas, rätt att stoppa utländska fartyg för att kunna utöva sin befogenhet att undersöka fångst m.m. På samma sätt har man ansett sig kunna inbringa fartyg till svensk hamn för utredning genom polisoch åklagarmyndighets försorg. Enligt vad jag har inhämtat har kustbevakningen bedrivit havsövervakningen i den svenska fiskezonen med stor effektivitet. Under den tid som förflutit sedan fiskezonen utvidgades i Östersjön har kustbevakningen observerat drygt 8000 utländska fiskefartyg i zonen. Antalet prejade och kontrollerade fartyg uppgår till närmare 600. Av dessa har drygt 200 konstaterats fiska utan tillstånd. Det bör i sammanhanget nämnas att då åtalbar gärning begåtts på utländskt fartyg utom riket fordras regeringens förordnande om forum i brottmål i de fall då reglerna i rättegångsbalken inte direkt anger vid vilken domstol åtal skall väckas. Enligt vad jag inhämtat från chefen för justitiedepartementet har beslut om sådana förordnanden meddelats i närmare 100 fall sedan år 1979. Inom justitiedepartementet utreds f. n. om man bör införa en regel som gör att forumfrågan i dylika fall kan lösas utan att åklagaren behöver inhämta förordnande från regeringen. Straffsatsen för olaga fiske är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom kan fångst och redskap förverkas. Under åren 1980 och 1981 har utdömda dagsböter enligt uppgift från kustbevakningen varierat mellan 20 och 120. Dagsböternas storlek har varierat mellan 10 och 70 kr. Fängelse 191 straff har inte utdömts i något fall. Däremot har i flertalet fall fångst och redskap förverkats. Regeringen har i en nyligen avlämnad proposition med förslag till lag om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning föreslagit att tullverkets kustbevakning skall utrustas med befogenheter som gör det möjligt för den att bedriva en effektivare övervakning till sjöss. I propositionen föreslås bl.a. att kustbevakningstjänsteman skall tilläggas samma befogenheter som enskild polisman har enligt rättegångsbalken att hålla förhör och vidta annan åtgärd innan förundersökning om brott hunnit inledas, att gripa någon mot vilken förekommer skäl till anhållande, att ta med den som är på plats där brott har förövats till förhör och att verkställa husrannsakan i särskilt angivna fall. Om det är nödvändigt för att dessa befogenheter skall kunna utövas, får kustbevakningen stoppa och visitera fartyg eller inbringa det till svensk hamn. Den nya lagen, som föreslås träda i kraft den 1 juli 1983, ger ökade möjligheter för kustbevakningen att ingripa vid överträdelse mot fiskebestämmelserna. Detta kan på sikt verka i positiv riktning i fråga om antalet överträdelser av de aktuella bestämmelserna.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Det var ett svar som inte gör mig särskilt glad, och säkert inte någon annan heller som är rädd om svenskt fiske och ser det som en stor tillgång. Handelsministern säger att kustbevakningen tillförts ökade resurser — detta för att göra övervakningen effektiv redan i inledningsskedet. Jag tror inte att det är resurserna det i första hand hänger på. Om man ser på tillgängliga fartyg, kan man konstatera att det finns fem stora tullkryssare som har ett deplacement på mer än 50 ton, 12i storleken mellan 20 och 37 ton och 28 i varierande storlek mellan 12 och 20 deplacementton. Utöver dessa finns ett antal s.k. racerbåtar. Jag har inte räknat med de två stora båtar som byggdes speciellt för övervakningen av Östersjön. Det är jättar på 375 deplacementton, och de lär enligt uppgift ha kostat över 40 milj.kr. per styck. De byggdes vid Karlskronavarvet 1980 och 1981. Dessa fartyg har visat sig ej fylla de krav som ställs vid havsövervakning. Det kan f. n. ej fastställas när fartygen kan sättas in i fiskezonsövervakningen. För 88 milj.kr. kunde man ha fått flera effektiva och användbara bevakningsfartyg. Men det är kanske fel att gråta över spilld mjölk. Jag har heller inte räknat med miljöskyddsfartygen Tv 01, Tv 02, Tv 03 och Tv 04, av vilka de tre förstnämnda är ombyggda havstrålare och handelsfartyg med långa gångtidsresurser och som kan utgöra ett bevakningskomplement i den svenska fiskezonen. Dessa fartyg är endast beredskapsutrustade med begränsade driftsanslag. Man har inga pengar till olja. Här finns alltså bortsett från de två stora, Tv 171 och 172, ett bra båtmaterial. Båtarna är bemannade med kunnigt och duktigt folk. Handelsministern säger: ”Enligt vad jag har inhämtat har kustbevakningen bedrivit havsövervak ningen i den svenska fiskezonen med stor effektivitet.” Ja, man har varit effektiv, och man har varit det på så sätt att man konstaterat och rapporterat ett stort antal överträdelser. Men överträdelserna ökar därför att man inte har befogenhet att beivra dem. Den svenska kustbevakningen kan inte föra i land en båt som förbrutit sig i svensk fiskezon. Det beror i så fall på om båten har lust att följa med in godvilligt. Felet är att man inte gett kustbevakningen befogenhet att fullgöra sitt värv, dvs. att föra i land dem som förbryter sig. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan är straffpåföljden. Jag har erhållit 16 domstolsutslag från Ystads tingsrätt. Domarna har fällts den 5 och 19 mars i år. Där kan jag konstatera att det har kostat den danska fiskebåten S 189 2 450 kr. att tjuvfiska fyra gånger i svensk ekonomisk zon. NF 89 fick betala 1 680 kr. för motsvarande förseelse — alltså fyra gånger. Att tjuvfiska tre gånger i svensk zon kostade S 418 2 700 kr. och FN 405 3 000 kr. Att tjuvfiska en gång kostade t.ex. R 197 400 kr. och R 101 500 kr. I ett enda av de 16 fallen har fångsten förverkats, men i inget fall redskapen. Fångsten var värd 2 325 kr. Det är litet skillnad mot vad som tillämpas i andra länder. Jag har i min interpellation gett exempel på vad det kostar. Är man inte i Sverige intresserad av att slå vakt om vårt fiske? Inte ens en handelsminister från det stora ”feskeläget” Göteborg tycks ha den ambitionen. Det är inte bara på övervakningens område det brister. Det gäller också inom andra områden, såsom beträffande tullar och prisregleringsavgifter. Men eftersom min fråga gäller tillsyn och övervakning kan de spörsmålen inte tas upp här. Jag lovar dock att återkomma i de frågorna. I sitt svar säger handelsministern vidare: ”Enligt gällande bestämmelser får yrkesfiske från utländskt fartyg hemmahörande i Finland, Polen, Sovjetunionen, Tyska Demokratiska Republiken och medlemsstat i Europeiska ekonomiska gemenskapen bedrivas i den svenska fiskezonen efter tillstånd av fiskeristyrelsen. Dessutom får norska fartyg fiska i den svenska Skagerackzonen.” Jag vill påminna om att även danska fiskefartyg enligt 1966 års överenskommelse har rätt att utan särskilt tillstånd fiska i svensk zon i Skagerack. F. ö. ärinte förhållandena bättre i Skagerack och Kattegatt än i Östersjön. I ett PM från den 16 november 1979 skriver kustbevakningsinspektör Tor Schött: ”Danska fiskare, som bryter mot svenska bestämmelser i Kattegatt mellan 3-12 nm från baslinjen kan ej lagföras i Danmark om de ej samtidigt förbrutit sig mot danska bestämmelser. Enligt 1933 års konvention kan de ej heller lagföras i Sverige . Endast behörig anmälan skall göras till Danmark. Om en dansk och en svensk fiskebåt fiskar hummer på förbjuden tid 3,5 nm från svenska baslinjen åtalas svensken, dansken går fri. Danmark har nämligen inget hummerförbud. Danskar och norrmän skulle enligt vissa lagtolkare få använda sprängämne och harpungevär i Skagerack intill 4 nm från baslinjen , medan det för svenskar är förbjudet var de än befinner sig på världshaven . I Kattegatt är det enligt samma tolkning fritt fram för danskarna intill 3 nm från kusten med alla fiskemetoder som ej är förbjudna i Danmark. Tyvärr har vi som är huvudansvariga för havsfiskeövervakningen icke märkt några resultat än på denna punkt. Det är utomordentligt svårt för mig att med ledning av utfärdade författningar instruera personalen hur fisketillsynen skall bedrivas och personalen har en mycket svår uppgift ute till sjöss. Jag tror det skulle vara av värde om någon som verkligen sysslar med havsfiskeövervakning fick vara med när överenskommelser träffas och bestämmelserna utfärdas.” Jag har frågat justitieministern vilka åtgärder han ämnar vidta så att lag och ordning kommer att gälla i svensk zon. Jag kan endast upprepa min fråga till handelsministern. Det svar jag fått här i dag är endast en redovisning av den maktlöshet och det ringa intresse som finns för att slå vakt om svenskt fiske. Handelsministerns tro att besluten i samband med proposition 1981/82:114 på sikt skall verka i positiv riktning i fråga om antalet överträdelser av de aktuella bestämmelserna inger mig inga större förhoppningar. Det fordras andra tag, och jag skulle vilja ha ett besked, om handelsministern är beredd att ta de tagen.

Herr talman! Jag tror inte att det finns någon skillnad mellan Jens Eriksson och mig när det gäller ambitionen att slå vakt om svenskt fiske och dess rättigheter. Möjligen skiljer vi oss när det gäller metoderna. Jag sade i mitt interpellationssvar att övervakningen av den svenska fiskezonen sker på ett effektivt sätt och att man har en rimlig rapportering av förekommande överträdelser av fiskezonsbestämmelserna. Jag kan inte hålla med interpellanten när han talar om maktlöshet på det här området. Jag nämnde också i mitt interpellationssvar att vi nyligen på riksdagens bord har lagt en proposition, som ger kustbevakningen polisiära befogenheter. Däri ingår bl.a. att gripa den mot vilken det förekommer skäl till anhållande och att ta med den som är på plats där brott har förövats till förhör. Det innebär alltså att kustbevakningens personal kommer att få samma möjligheter som polisen att t.ex. ta med en båt som är misstänkt för brott mot dessa bestämmelser in till land för förhör. Jag hoppas att interpellanten har noterat detta, som jag f. ö. har nämnt redan i svaret. När det gäller de aktuella straffbestämmelserna tror jag att dessa i och för sig får betraktas som normala med tanke på svensk lagstiftning i övrigt. Jag tror inte att act är möjligt att göra någon direkt jämförelse med straffsättningen i andra länder utan att man också har med i bilden hela straffsystemet i länderna i fråga. Förverkandet av fångst och redskap kan ofta vara en nog så kännbar sanktion mot dem som överträder bestämmelserna. Vi menar självfallet att man skall se allvarligt på olaga yrkesfiske. Enligt min mening är våra straffbestämmelser tillräckliga redskap, men vi får naturligtvis hålla ett öga på domstolspraxis i det här sammanhanget och se vilka straff som med stöd av bestämmelserna utmäts. Skulle praxis i domstolarna inte överensstämma med de intentioner som ligger bakom straffbestämmelserna, får man överväga att införa en strängare straffskala för olagligt yrkesfiske.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att handelsministern inte har någon annan åsikt än jag när det gäller att skydda svenskt fiske. Problemet är ju att man inte kan beslagta fångst och redskap, då man inte får båtarna att gå in till land. I stället fortsätter besättningarna på båtarna att fiska, eftersom detta är mer lönsamt än att gå in i svensk hamn. I dag finns det ju inte några maktmedel att tvinga båtarna att göra detta. Saken är också allvarligare än man kan tro. Förra veckan inträffade ett intermezzo. En kustbevakare blev hotad till livet, när han bordade en dansk fiskebåt. Vederbörande heter Roland Andersson och var på Tv 276. Det gäller inte bara att skydda svenskt fiske utan också att skydda dem som är anställda vid kustbevakningen. Så allvarligt har det hela blivit. Det räcker inte längre med att kustbevakarna blir utskrattade av utländska fiskare, som bara fortsätter att fiska, trots att de blivit uppbringade. Nu hotas kustbevakarna till livet, om de försöker att gå ombord. Det blir så, när man inte har någon rätt att vidta åtgärder mot dem som bryter mot lagen.
Herr talman! Genom den nyligen framlagda propositionen om polisiär befogenhet för tulltjänsteman kommer ju kustbevakningens befogenheter i samband med havsfiskeövervakningen att utvidgas just på det sätt som Jens Eriksson efterlyser. Detta medför att kustbevakningens möjligheter att upprätthålla laglydnaden ökar. Det här utesluter naturligtvis inte att man kan överväga ytterligare åtgärder för att effektivisera kontrollen, om så skulle bli nödvändigt. De närmast ansvariga myndigheterna, generaltullstyrelsen och fiskeristyrelsen, följer självfallet utvecklingen.
Herr talman! Jag vill göra handelsministern uppmärksam på att när svenska fiskebåtar fiskar i norsk zon, skall de ha lejdare som underlättar för bevakningstjänstemannen att gå ombord. Man är skyldig att ge honom mat och ha en koj där han kan ligga och sova, om han behöver det. Våra kustbevakare däremot möts av piassavakvastar och hotas till livet. Det är alltså litet skillnad på vad som gäller i vår zon och i andra länders zoner. I de senare lyckas man upprätthålla respekten. Jag tror att vi får ta till andra medel, om vi skall kunna klara problemen i vår ekonomiska zon. Det går inte längre att hålla på som vi nu gör, för då får vi problem inom den svenska fiskezonen. Jag hoppas verkligen att handelsministern har möjlighet att ge sina kustbevakare befogenheter att beivra överträdelserna, så att dessa inte fortsätter som hittills och till slut blir lönsamma.
Herr talman! I den här debatten har jag försökt att säga att det förslag som ligger på riksdagens bord ger kustbevakningen just de befogenheter som Jens Eriksson efterlyser. Vad Jens Eriksson begär är alltså redan effektuerat | genom den proposition som riksdagen inom kort skall behandla och som jag | naturligtvis hoppas att riksdagen kommer att bifalla.

Herr talman! Trafiksäkerhet är något som berör oss alla. Med de förändringar som vi har haft i vårt samhälle kan man också slå fast att trafiksäkerhetsfrågorna fått en allt större betydelse. Det är därför naturligt, anser jag, att man utnyttjar det intresse för trafiksäkerhet som finns i en bred folkopinion. Det frivilliga säkerhetsarbetet har karaktären av folkrörelse, där inte minst NTF spelar en betydande roll. Detta är en stor, för att inte säga ovärderlig, tillgång. Därför föreslås i regeringens proposition att NTF får ett utökat ansvar för informationsverksamheten. Frågor som gäller trafiksäkerheten brukar inte vara särskilt kontroversiella eller partiskiljande. Många belägg finns för detta. I politisk enighet beslöt man kring 1970-talets mitt att låta göra en omfattande översyn av trafiksäkerhetsarbetet och dra upp riktlinjer för framtiden. Arbetet uppdrogs åt trafiksäkerhetsutredningen, där företrädare för samtliga riksdagspartier svarade för den parlamentariska förankringen. Den socialdemokratiska regeringen, som tillsatte utredningen, såg till att det blev två socialdemokratiska riksdagsledamöter i denna utredning. Utredningens omfattande arbete har resulterat i sex betänkanden. Man har successivt betat av olika trafiksäkerhetsområden och fört fram de förslag som man i kontakt med en rad experter funnit trafiksäkerhetsfrämjande och realistiska. Såväl i de stora övergripande frågorna som i den rad delfrågor som alltid finns med i bilden på trafiksäkerhetsområdet har enigheten varit påtaglig. Vi har här ett gott exempel på ett effektivt samarbete i en parlamentariskt sammansatt utredning. Genom en omfattande remissomgång har alla intressenter fått komma till tals. Med detta goda underlag som utgångspunkt har i regeringens proposition 1981/82:81 om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet tagits fram väsentliga säkerhetsfrågor kring vilka stor uppslutning visats i såväl utredningssom remissammanhang. Mot denna bakgrund ter sig utskottets ställningstaganden på några punkter märkliga. Socialdemokraterna har inte kunnat avhålla sig ifrån ett partipolitiskt agerande — vad nu detta kan bero på. I en motion undertecknad av 14 socialdemokrater, alla tillhörande trafikutskottet, talar man yvigt om allt som behöver göras på trafiksäkerhetsområdet för att sedan avsluta med en hemställan där man på punkt efter punkt går emot väl underbyggda förslag. Hur skall man förklara att partiets representanter i trafiksäkerhetsutredningen, som båda har skrivit under utredningens samtliga betänkanden och alltså står bakom alla utredningsförslag, också har satt sina namn under motionen och därmed går emot sig själva i flera frågor? Ibland är det fråga om rena helomvändningar. Med benägen hjälp från enskilda moderater har man vid utskottsbehandlingen lyckats sätta käppar i hjulet för många för trafiksäkerheten väsentliga reformer. Om sålunda socialdemokraternas linje är klar, kan man om moderaterna säga att de inte har någon linje alls eller också har hur många som helst. Trafiksäkerhetsintresset kan sägas indirekt framgå av moderaternas trafikpolitiska partimotion. Under avsnittet Biltrafiken kommer de in på bilismens negativa effekter. De negativa effekterna av bilismen begränsar sig i huvudsak, säger moderaterna, till större städers centra och till de störande miljöeffekterna som där uppkommer. Den som förde pennan har uppenbarligen inte funnit anledning att med ett enda ord kommentera det gissel som trafikolyckorna innebär, med rader av personliga tragedier och med årskostnader kring 5 miljarder. Motioner finns också — kors och tvärs — med i många fall bristfälligt underlag. Låt oss se på några av de punkter där socialdemokraterna har fått trafikutskottets majoritet att gå emot regeringen. Det gäller punkten Särskilt förarprov för tung motorcykel. Orsaken till att jagi propositionen lade fram förslag om utbildning och prov för att man skall få köra tung motorcykel är att skaderisken för förarna är mycket hög. Detta har trafiksäkerhetsutredningen och många remissinstanser konstaterat. Det är orimligt att ungdomar bara genom att fylla 18 år skall få gå över till att köra stora, tunga motorcyklar. Dessa har accelerationsresurser i klass med tävlingsbilar. Det är inte fel på vare sig motorcyklarna eller ungdomarna — det vill jag klart deklarera — men de måste fås att passa ihop på ett trafiksäkert sätt. Ett prov som visar att föraren tillägnat sig genomgången utbildning på sådant sätt att han säkert kan framföra tung motorcykel ser jag och många med mig som en angelägen trafiksäkerhetsreform. Så icke trafikutskottets majoritet. Utan någon som helst argumentation uttalas att man inte har blivit övertygad om att ett genomförande av förslaget skulle medföra någon ökning av trafiksäkerheten. Den statistik och analys som trafiksäkerhetsutredningen har redovisat har man synbarligen inte tagit del av eller helt enkelt struntat i. Vad bygger man sina bedömningar på? Vad är det för sammanställningar man lutar sig mot? Låt mig bara slå fast: Skaderisken vid motorcykelkörningar är i särklass störst. Det gäller vid jämförelser med cykel, moped och bil. Vore bilkörning lika farlig som motorcykelkörning skulle vi ha över tio gånger fler dödade bilförare per år än vi nu har. Detta är inte mina uppgifter, det är utredningarnas och remissinstansernas uppgifter. Vad som vidare är viktigt och som motionärerna har tagit synnerligen lätt på — om de ens funderat över det — är den kraftiga ökningen av just antalet tunga motorcyklar. Det är ansvarslöst att inte inse detta och ta konsekvenserna. Här måste vi helt enkelt ta vårt ansvar och se till att de som skall köra de tunga motorcyklarna får den utbildning som de behöver. Det är detta som det handlar om. Varför vill inte utskottsmajoriteten göra något? Eller är det några taktiska finter som ligger bakom? Vi skall komma ihåg en sak, nämligen att det pågår en debatt här i vårt land där det finns verkliga motpoler. Det finns de som menar att man i stort sett skall få hantera sådana här frågor efter eget skön — och utskottsmajoriteten tycks höra till dem. Det finns också de som går den andra vägen och med mycket drastiska förslag i det närmaste vill sätta stopp för motorcyklar. Jag tycker att båda dessa ytterligheter är helt absurda. Det är mot den bakgrunden man skall se de förslag som propositionen innehåller. Vi har där försökt komma fram till någonting som balanserar dessa båda ytterlighetsinriktningar till gagn för både de yngre och de äldre — framför allt de yngre — som är intresserade av att använda motorcykel som fortskaffningsmedel, vilket de med all rätt kan kräva att få göra. Därför tycker jag att det är helt felaktigt att man här försöker skapa motsatsförhållanden på det sätt som görs. Man handskas ansvarslöst med utomordentligt allvarliga ting — det är sanningen. Saken blir inte bättre av att socialdemokraterna också har motsatt sig förslaget om obligatorisk utbildningsstart i trafikskola. Inte behöver 16-åringar som skall ta körkort för motorcykel någon vägledning i trafikskola, menar alltså socialdemokraterna. Den eniga trafiksäkerhetsutredningen har föreslagit att körtkortsaspiranter när det gäller både bil och motorcykel skall få obligatorisk utbildning i trafikskola i ett inledningsoch ett avslutningsskede. Värdet av yrkeskunnig vägledning är uppenbart. Särskilt angeläget är det att körkortsaspiranter får en riktig utbildningsstart, så att förarutbildningen kommer i rätta banor. Detta har lett fram till förslaget i propositionen om fyra obligatoriska lektioner i trafikskola vid utbildningsstarten. Efter dessa lektioner får eleven själv avgöra om han vill utbilda sig privat eller fortsätta i trafikskola — det framgår helt klart. Men inte ens dessa fyra lektioner går socialdemokraterna med på. De bestrider på inget sätt värdet av en obligatorisk trafikskolestart, men de anför att förslaget skulle medföra ökade kostnader och svårigheter för glesbygden. Härtill vill jag säga att det är just dessa skäl som har gjort att vi gått ned till ett absolut minimum, nämligen fyra lektioner. Det är väl heller inte otroligt att trafikskolorna — om propositionens förslag genomförs — kommer att bredda och decentralisera sin verksamhet. I andra sammanhang är man emellertid inte rädd för förslag som leder till ökade kostnader och besvär. Mopedregistreringsfrågan är ett exempel. Jag har förordat mopedregistrering. Samtidigt har jag betonat att det är angeläget att genomförandet sker smidigt och i möjligaste mån utan tvång för redan etablerade mopedister. Förslaget går i överensstämmelse härmed ut på att registrering görs obligatorisk endast för nya mopeder. Efter ett begränsat antal år skulle därmed hela mopedbeståndet vara registrerat. Vad jag här har tänkt på är att det särskilt ute i glesbygderna finns många personer — en hel del äldre — som har mopeden som sitt dagliga fortskaffningsmedel, ett betydelsefullt sådant för dem som har långa färdsträckor och gles kollektiv trafik. Eftersom motiven för en mopedregistrering inte väger särskilt tungt när det gäller denna grupp, har jag valt ”den mjuka linjen”. Men här tycks socialdemokraternas glesbygdsintresse ha svalnat. Här vill man inte ha några undantag från registreringsplikten, även om besvär och kostnader ökar. Med den kännedom jag har om hur det ser ut på många håll i landet vet jag att åtskilliga äldre människor har skaffat sig moped för att, som jag sade, på ett enkelt och för dem tillfredsställande sätt förflytta sig. Också dem vill man alltså ha in i den ”kvarn” som blir följden av en registrering av samtliga mopeder. När det gäller mopedkort är det här fråga om ett principförslag från regeringens sida, också det baserat på ett av trafiksäkerhetsutredningens förslag. Detta har dessutom tillstyrkts av en stor majoritet av remissinstanserna, bl.a. av dem som mer handfast konfronteras med trafiken både ute på fältet och i administrationen, exempelvis rikspolisstyrelsen, trafiksäkerhetsverket, flertalet hörda länsstyrelser och motoroch försäkringsintressenterna. Kortet blir en garanti för att eleven fått och tillgodogjort sig behövlig utbildning. Men socialdemokraterna säger blankt nej och får genom ett visst stöd från moderaterna majoritet i utskottet. En annan punkt, där socialdemokraterna vill ha avslag men inte fått majoriteten i utskottet med sig, gäller lastbilschaufförernas utbildning. I dag har faktiskt många lastbilschaufförer bara den vanliga personbilsutbildningen. Nu har det lagts fram ett förslag som gör det möjligt att låta alla nya lastbilschaufförer få utbildning i lastbilskörning. Men då säger socialdemokraterna nej igen. I stället vill de hålla fast vid de tidigare alltför ambitiösa satsningarna, som bl.a. innebär att alla nya lastbilschaufförer också skall utbildas på släpvagn, även om de inte skall köra med släp. Det medför en överutbildning som skulle kosta samhället drygt 150 milj.kr. extra varje år. Socialdemokraterna har inte heller med ett enda ord berört varifrån dessa miljoner skall komma. Om reservationen bifalles, lär vi alltså få behålla den nuvarande, undermåliga ordningen, eftersom vi ändå inte har pengar till att genomföra det socialdemokratiska förslaget, som dessutom går långt utöver vad som behövs för att åstadkomma en säker trafikutbildning på detta område. Något i skymundan finns också i trafikutskottets betänkande ett godkännande av väsentliga riktlinjer för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet liksom av principer för dess organisation. Det finns alltså en god grund att stå på. Så mycket olyckligare är det därför att man genom att sätta stopp för rader av förslag till nödvändiga reformåtgärder hindrar det vidare arbetet och åstadkommer handlingsförlamning. Här har vi ett stort ansvar. Jag förstår inte hur utskottsmajoriteten har tänkt sig att uppnå de mål för trafiksäkerhetsarbetet som de ställt sig bakom, om den inte är beredd att vidta åtgärder som leder till förbättringar. Faktum är att man för att bli trodd, när man drar upp mål och riktlinjer på olika områden, inte minst på detta för allmänheten utomordentligt väsentliga område, också i konkreta delfrågor anvisar vägarna till dessa mål. Det gör inte utskottsmajoriteten när det gäller dessa viktiga frågor, och det betraktar jag som ansvarslöst.

Herr talman! Den proposition om trafiksäkerhetsfrågorna som vi nu har som bas för behandlingen föregicks, som kommunikationsministern precis har sagt, av trafiksäkerhetsutredningen och en mycket omfattande remissbehandling. Under den remissbehandlingen framkom åtskilligt som visade att det behövde göras förändringar i utredningen. Det egendomliga inträffade emellertid att regeringen valde att snickra ihop en ganska egen produkt, som i flera viktiga avseenden var nästan helt ny till sitt innehåll och som hade föga förankring i verkligheten. Vi upplevde något liknande år 1979, när den trafikpolitiska propositionen behandlades i riksdagen. I många viktiga delar gjordes den om av utskott och riksdag, och detsamma har nu skett med regeringens proposition beträffande det framtida trafiksäkerhetsarbetet m.m. Jag skall inte ta upp en lång diskussion med Claes Elmstedt om detta, men låt mig säga att riksdagens trafikutskott — som jag själv är en del av — inte består av personer som är helt okunniga på detta område. Men om nu kommunikationsministern är skeptisk mot utskottet, tänk då på hur riksdagen i sin helhet har sett på förslagen! Jag har i min hand häftet av motioner som väckts med anledning av propositionen. Det är ett av de tjockaste som vi har haft att behandla. Det är inte många av riksdagens ledamöter som inte har reagerat med anledning av propositionen, och jag tror faktiskt att riksdagen är ganska representativ för hur människor tycker och tänker ute i landet. De otaliga breven och mängden av uppvaktningar — organisation efter organisation har bett att få komma till tals med utskottet på denna punkt — visar att regeringen här har trampat fel. Det är 14 reservationer som avgivits med anledning av propositionen, och det är ett anmärkningsvärt förhållande, eftersom det egentligen inte är fråga om en vanlig, partipolitisk proposition. När herr Elmstedt säger att vi från socialdemokratiskt håll gör partipolitik av ärendet är det fel. Det handlar inte om det, utan det är i väldigt hög grad fråga om ett område där vi i riksdagen normalt hanterar frågorna ganska öppet. Typiskt är att av de 14 reservationerna är bara 3 socialdemokratiska. Men regeringen får på en rad punkter inte ens sina egna med sig, och jag tror att detta är ett tecken på att ni i regeringskansliet har trampat fel. Jag är på sätt och vis litet olycklig över detta, eftersom det inte är en bra utveckling. Jag skulle väl som oppositionspolitiker kunna tycka att det är bra att vi nu har givit regeringen underkänt. Men inte så — det hela är uttryck för en felaktig ordning. Det är regeringen som, i kanslihuset, har resurserna. Det är den som kan göra utredningsarbetet, som skall värdera remisser och annat, för att sedan lägga fram ett förslag som är hyggligt förankrat i riksdagen. Det har ni inte gjort, utan ni har i stort sett ”pulat ihop” något som ni har tyckt skulle passa. Sedan har vi i riksdagens trafikutskott fått ta över ärendet, och vi har ganska begränsade kansliresurser. Jag vill i detta sammanhang gärna ge trafikutskottets kansli en eloge, för det har gjort ett fantastiskt jobb, med de små resurser som det har till sitt förfogande för att hantera en fråga av denna karaktär. Men det är inte bra, om en proposition måste göras om i så hög grad som har skett i det här fallet. Det skall inte vara en normal ordning i riksdagen. Regeringen skall förankra sina förslag i riksdagen på ett sådant sätt att det som nu skett inte behöver förekomma. Vad som nu inträffat är därför anmärkningsvärt. Tyvärr är detta inte den enda gång som sådant har skett. Vi behandlar i trafikutskottet nu proposition efter proposition där det är på motsvarande sätt, och detta är olyckligt. Det är naturligtvis särskilt olyckligt när det gäller en minoritetsregering, som borde vara speciellt angelägen om att förankra sina förslag hyggligt i riksdagen. Dessutom är det anmärkningsvärt när det gäller frågor av en karaktär som, i normal mening, inte är partiskiljande utan mera av den karaktären att vi från allmänt förnuftiga utgångspunkter skall kunna försöka komma fram till ett något så när samstämmigt resultat — även om man aldrig kan undvika att vissa intressen gör sig gällande. Jag vill ta upp några av de punkter som det gäller. Jag skall inte gå in i alla detaljer, eftersom Sten-Ove Sundström och andra kommer att ta upp olika frågor i senare anföranden.

Vi tror att det finns så mycket förnuft ute i det svenska samhället — och det hittillsvarande trafiksäkerhetsarbetet visar på det — att man inte behöver införa denna enorma mängd av byråkratiska åtgärder. På somliga punkter är förslagen särskilt anmärkningsvärda. Det gäller t.ex. det förhållandet att man i förarutbildningen skall tvinga in människor till fyra lektioner vid trafikskola för att sedan låta dem göra resten hemma. Detta säger Claes Elmstedt är viktigt i utbildningssyfte. Det är det inte alls. Det är en utomordentligt dålig utbildningsmetod. Pedagogiskt sett är ens.k. splittrad utbildning den sämsta metoden av alla. Ena ögonblicket låter man folk få utbildning av en person, sedan skickar man hem dem till en annan person som skall fortsätta utbildningen på ett annat sätt — som säger att det du harlärt digi körskolan är helt galet, det skall vara så här i stället. Det handlar inte på något vis om tekniska frågor, utan det är själva den utbildningspedagogiska bakgrunden som är felaktig för den här verksamheten. Dessutom sätts människorna på landsbygden i ett oerhört krångligt läge. De som bor långt upp i Västerbottens inland skall resa tiotals mil för att komma till trafikskolan för att klara en utbildning som människor i alla år hittills har klarat själva, och såvitt vi kan bedöma har klarat på ett alldeles utomordentligt sätt.

Det finns alltså ett enigt branschintresse bakom uttalandet att detta skulle vara trafiksäkerhetsbefrämjande. De vill ha den här ordningen. Men Claes Elmstedt anser att kanslihuset besitter bättre kunskaper än branschen. Han säger sig alltså veta, medan man inte skall bry sig ett dugg om branschen, trots att branschen för en gångs skull är enig — man vill göra någonting helt annat än vad kommunikationsministern vill. Det är sant att vi när det gäller huvudprinciperna för trafiksäkerhetsarbetet är överens. Det är bra att det är så. Där har som väl är inte kanslihuset gett sig in och ändrat vare sig på de förslag eller de remissyttranden som har kommit in. På en punkt vill jag fästa kommunikationsministerns uppmärksamhet på skrivningen i utskottets betänkande. Det gäller frågan om den organisatoriska förändringen av informationsverksamheten, som vi har diskuterat av och till i riksdagen under flera år. Vi är helt överens om att det är riktigt att flytta över en del av den från TSV till NTF. Men låt mig i det sammanhanget understryka, som vi gör i utskottsbetänkandet, att när vi skall fortsätta med en överflyttning är det väldigt viktigt att kartlägga vilka konsekvenser denna får för frivilligorganisationernas verksamhet och för den massmedieinformation som trafiksäkerhetsverket hittills har skött. Låt mig kraftigt understryka att detta inte på något som helst sätt sker som någon kritik av trafiksäkerhetsverket. Det är — för att vara ett statligt verk, höll jag på att säga — ett verk som är ovanligt vitalt och rörligt i sitt sätt att jobba. Det har, tror jag, en mycket stor del i att trafiksäkerheten är så god som den är i Sverige. Jag vill gärna understryka det. Det är andra skäl som gör att en överflyttning kan vara lämplig. Men innan överflyttningen blir mera definitiv är det väsentligt att det klarläggs att de frivilliga organisationer som i dag deltar i trafiksäkerhetsarbetet fortsättningsvis också kan göra det — helst i ökad utsträckning — och att den massmedieinformation, som är en så viktig del i trafiksäkerhetsarbetet, inte äventyras. Vi har nämligen fått vissa propåer i utskottet om att detta skulle kunna bli fallet. Och det är oerhört viktigt att regeringen redovisar för riksdagen att så inte blir fallet när övergången genomförs. Herr talman! Trafiksäkerhetsarbetet är, som kommunikationsministern också sade, ett folkligt förankrat arbete. Det intresserar många, och det angår oss alla, det är alldeles självklart. För mig är det därför en utomordentligt stor glädje att konstatera att man i Nordiska rådet har bestämt sig för att göra 1983 till ett trafiksäkerhetens år. Jag tror att det kan bli en ny avstamp för trafiksäkerhetsarbetet. Vi har haft ett fint trafiksäkerhetsarbete i gång sedan vi lade om från vänstertill högertrafik, men vi kan behöva komma in i en ny andning.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
Herr talman! Att öka trafiksäkerheten är en angelägen uppgift. Stor enighet föreligger om målet att drastiskt sänka antalet döda och skadade. Men när det kommer till medlen för att nå detta mål är naturligtvis enigheten mindre påtaglig. På investeringssidan kan stora resurser fördelas till ett förbättrat vägoch gatunät, och så sker också i betydande utsträckning. Vägverket ägnar stor uppmärksamhet åt förbättring av vägsträckor där det händer många olyckor, och detsamma gör man i kommunernas gatuhållning. Vi moderater är klart för denna resursanvändning. Ett annat medel att nå målet är en detaljerad förbudsoch restriktionspolitik, bäst exemplifierad av ännu strängare hastighetsbegränsningar än dagens och en rad av obligatorier, såsom utökad bilbältesanvändning, ytterligare körkortsprov och åldersbegränsningar. Här är vi från moderat sida föga villiga att medverka. Vi tror mera på en allmän och frivillig satsning på utbildningssidan och utökad information. En politik som innebär kostnader och besvär för den enskilde och som bara ger marginella förbättringar säger vi nej till. Tyvärr finns det alltför många inslag av den arten i den proposition om trafiksäkerheten som vi behandlar i dag. Jag skall villigt medge att uppgiften att i en proposition formulera ett åtgärdsprogram som endast obetydligt ingriper i den enskildes frihet är svår, men det hade enligt vår moderata mening varit bättre att avstå än att göra en rad halvmesyrer, som nu har skett. Jag upprepar att vi i moderata samlingspartiet som medel att nå ökad trafiksäkerhet ser en helhjärtad satsning på den enskilda trafikantens medverkan som det mest effektiva medlet. Information och utbildning från och på olika nivåer har redan satt gynnsamma spår i olycksstatistiken, och för det kan vi tacka trafiksäkerhetsverket, NTF och andra frivilliga organisationer, skolväsendet, trafikskolor och motorcykelklubbar, för att nu nämna några exempel på krafter som även framgent bör stödjas i sitt arbete. Stora satsningar på trafiksäkerhetsinformation ger också stora resultat. Ett sådant hoppas vi få av Nordiska trafiksäkerhetsåret 83, som ledamoten i både riksdagens och Nordiska rådets trafikutskott, Essen Lindahl, senare kommer att tala om här i kammaren. Den satsningen är ett gott exempel på praktisk nordism och vittnar om den vikt man också i våra grannländer fäster vid trafiksäkerhetsfrågor. Herr talman! Jag övergår nu till enskilda avsnitt i trafikutskottets betänkande nr 19. Filip Fridolfsson och jag avvisar i reservation nr 2 förslaget om registrering av mopeder, helt eller partiellt. Vi finner en sådan registrering av så ringa effekt ur trafiksäkerhetssynpunkt att den inte ens hör till ämnet. Jag yrkar bifall till reservationen. Jag yrkar också bifall till reservation nr 14 angående förbudet att gå mot rött ljus. Ett borttagande av straffsanktionen skulle innebära ett erkännande av det obestridliga faktum att fotgängaren själv bäst kan bedöma sin risksituation vid övergångsställena. Det skulle vara bra för den allmänna laglydnaden, om en så föga utövad straffsanktion försvann. I ett särskilt yttrande uttalar vi från moderat sida sympati för motion nr 1022, som vill slopa helgförbudet för trafik med tyngre lastfordon. Vi noterar dock att kommunikationsministern fortsatt uppmjukningen av förbudet och hoppas att den utvecklingen skall fortsätta, till dess endast ett absolut minimum kvarstår. Vi avstyrker regeringens förslag om mopedkort för dem som fyller 15 år efter kravets införande. Vi tror att ett sådant kompetensbevis, som man dessutom kräver av blott en del av landets mopedåkare, inte ger effekter som står i rimlig proportion till medföljande kostnad och krångel för den enskilde. En kinkig fråga är den om obligatorisk utbildningsstart i trafikskola för den som avser att avlägga körkortsprov som privatist. Det är svårt att avvisa tanken på att ett sådant obligatorium är inledningen till ett framtida avskaffande av denna individuella privata utbildningsmöjlighet. Att genomgå utbildningen i trafikskola är förvisso den gedignaste och tryggaste vägen för de flesta och är att rekommendera, men för icke så få är en helt privat praktisk körutbildning den enda möjliga ur kostnadsoch tidssynpunkt. Vi måste därför slå vakt om den nuvarande rättigheten att avlägga körkortsprov som privatist. När det gäller propositionens förslag om särskilda förarprov för tung motorcykel och höjd behörighetsålder för vissa tunga motorcyklar säger vi i utskottsmajoriteten nej. Vi tror mycket på den frivilliga, interna utbildning och fortbildning som bedrivs inom de frivilliga motorcykelorganisationerna. Motorcykelåkning utövas på ett helt annat sätt än av övriga trafikantgrupper som en hobbyverksamhet, som bedrivs inom livligt agerande klubbar. Såvitt vi kunnat bedöma vid sammanträffanden med representanter för dessa motorcykelorganisationer äger deras försäkringar om intresse för och satsning på utbildning för ökad trafiksäkerhet stor trovärdighet. Till sist några kommentarer till slopandet av den obligatoriska läkarundersökningen för körkortssökande. Det åtgärden var bra. Det synprov man bl.a. i stället måste genomgå kan i fortsättningen göras på trafikskola, som har särskild apparatur härför. Detta är också bra. Men det får inte innebära att landets kunniga kår av legitimerade optiker ställs utanför möjligheten att utföra synprövning av körkortsaspiranter. Utskottet understryker detta med att säga att det är värdefullt att såväl trafikskolorna som de legitimerade optikerna använder en säker, enkel och billig synprövningsmetod. Det förutsätter anpassade utbildningsinsatser såväl för trafikskolornas personal som för de legitimerade optikerna. Med ordet ”anpassade” menar jag att man måste beakta omfattningen av redan befintliga kunskaper på detta område, när man kräver kompletterande utbildning för synprövning. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets betänkande i alla delar utom dem som omfattas av de reservationer jag tidigare i detta anförande yrkat bifall till. Herr talman! Det återstår ytterligare ett par minuter av den tid jag angivit för mitt anförande, och jag skall begagna dem till att i någon mån beröra vad kommunikationsministern sade i sitt inledningsanförande. Jag är naturligtvis glad över att han inriktar sitt misshag huvudsakligen mot socialdemokraterna, men jag vill bestämt bestrida att kommunikationsministern har rätt när han beskyller oss moderater för att ha inte en utan flera olika inställningar när det gäller trafiksäkerhet. Jag vill nämligen hävda att vi försöker uppträda och handla konsekvent. Vår konsekvens tar sig bl.a. uttryck i att vi säger nej till ett utbyggt krångel, ökade kostnader och nya inskränkningar i den enskildes frihet. Vi säger också nej till minskad tro på den enskildes satsningar på detta viktiga område. Att två moderater av tre i utskottet går samman med socialdemokraterna när det gäller en del avsnitt i propositionen beror på denna allmänna, principiella inställning. Det är också uttryck för ett misshag med att propositionen på flera punkter blivit alltför mycket av en halvmesyr. Den tredje moderata ledamoten i trafikutskottet, Wiggo Komstedt, har ett antal reservationer och har på ett par punkter gått med utskottet. Han har därigenom visat konsekvens i förhållande till sitt agerande såsom ledamot av trafiksäkerhetsutredningen. Han stöder alltså inte heller propositionen, herr kommunikationsminister, utan förblir lojal mot de ställningstaganden han gjort i trafiksäkerhetsutredningen.

Herr talman! Jag måste säga att det är svårt att få grepp om det här. Det ligger säkert mycken klokskap i Bertil Zachrissons eloge till utskottskansliet. Det kan inte ha varit särskilt lätt att hänga med i alla de turer som utskottet har presenterat. Bertil Zachrisson säger att vi i departementet har snickrat ihop propositionen efter eget huvud och struntat i vad remissinstanserna sagt. Rolf Clarkson säger att vi gjort en halvhjärtad insats. Faktum är att vi i propositionen på de mest vitala punkterna tagit hänsyn till trafiksäkerhetsutredningens enhälliga betänkande. Vad remissinstanserna har sagt har vi också tagit hänsyn till. De flesta remissinstanser har i stort sett tillstyrkt utredningens förslag. I utredningen har suttit ledamöter av denna riksdag tillhörande i varje fall de fyra största partierna — jag kommer inte ihåg om vpk var representerat i den. Jag är naturligtvis den förste att erkänna att man inte måste följa en utrednings förslag. Det kan tillkomma omständigheter som gör att man får avvika från det. Men remissinstanserna har i stort sett slutit upp bakom utredningens förslag, och när det gäller de mest kontroversiella frågorna — om det finns några sådana, och det gör det tydligen — har regeringen också följt remissinstansernas yttranden. Det vore intressant om Bertil Zachrisson litet bättre ville precisera på vilka punkter vi har underlåtit att ta hänsyn till remissinstanserna. Vilka remissinstansers synpunkter är det vi har lämnat därhän? Att det kan ske en modifiering i vissa fall för att sammanjämka olika ståndpunkter är ju ingenting ovanligt. Det har vi naturligtvis fått göra på en del punkter. Bertil Zachrisson sade vidare att antalet motioner visar att propositionen är dålig. En massa motioner har enligt hans mening väckts för att man är kritisk till propositionen. Tillsammans med de motioner som har väckts under allmänna motionstiden är det 40-50 motioner. Hur många av dem har utskottet tillstyrkt? Det är inte många. Hur kan Bertil Zachrisson ta antalet motioner till intäkt för påståendet att propositionen är dålig, när utskottsmajoriteten avstyrkt motionerna och i alla väsentliga delar ställer upp på propositionen? Bertil Zachrisson sade att förslaget om fyra lektioner i körskola måste förkastas. Det är en från pedagogisk synpunkt felaktig metod. Det är bättre att var och en får köra efter eget huvud, sade Bertil Zachrisson. Det är säkert riktigt i många fall. Men att höja upp det till allmän regel är nog litet äventyrligt, Bertil Zachrisson. Det finns ju här i landet utbildning även på andra områden. Har Bertil Zachrisson som f. d. utbildningsminister även där uppfattningen att det är tillrådligt att avstå från obligatorisk utbildning? Det skulle vara intressant att föra den diskussionen vidare. Utredningen ansåg att antalet obligatoriska lektioner borde vara åtta. Vi har reducerat det antalet, eftersom vi tyckte att det var litet väl kraftigt tilltaget. Vi har alltså gått ifrån utredningens förslag i fråga om antalet lektioner men inte i fråga om principen. Remissinstanserna har tillstyrkt praktiskt taget hundraprocentigt men inte bundit sig för antalet lektioner, så egentligen har vi inte gått ifrån remissinstanserna där heller. I frågan om motorcykelkörkort säger både Beril Zachrisson och Rolf Clarkson att utbildningen är oerhört viktig. Varför är ni då så rädda för att den som har gått igenom en utbildning skall visa ett intyg på det? Det förvånar mig mycket. Rolf Clarkson och Bertil Zachrisson säger att motorcykelorganisationerna klarar detta. Ja, det gör de på ett utmärkt sätt. Problemet är bara att endast 10 26 av motorcyklisterna är anslutna till organisationerna. Vore procentsatsen större skulle det vara lättare att resonera som ni gör. Och det finns faktiskt ledare för motorcykelorganisationerna som tycker att ett speciellt prov eller intyg för förare av tung motorcykel är bra. Det är alltså ingen entydig uppfattning som ni redovisar. Jag är litet fundersam över vad orsaken kan vara till att man så här vidlyftigt och litet svulstigt talar om hur viktigt det är att målsättningen för trafiksäkerheten läggs fast, hur viktigt det är med utbildning och med än det ena, än det andra. Men när sedan den allmänna debatten sätter i gång och olika intressen börjar stå mot varandra, då sviktar man i de olika detaljfrågorna, då vill man inte ta steget fullt ut och dra konsekvenserna av sina egna storvulna visioner. Det är det intryck som man får när man läser trafikutskottets betänkande och ser hur majoriteten har trixat sig fram för att vara alla till lags. Det är ett intryck som jag tror att de flesta får som tar del av betänkandet. Bertil Zachrisson säger också att det är registrering hit och registrering dit. Jag vet inte vad han menar. Vad det handlar om är bara att den utbildning som vi alla är överens om, skall avslutas med ett intyg på att man klarat den utbildningen. Om det är en registrering hit och registrering dit lämnar jag därhän. En registrering som jag tycker är onödig är den som Bertil Zachrisson och andra vill ha av mopeder som ägs och framförs av gamla människor, som kanske kör med den någon mil om dagen. De skall registreras. Det vill majoriteten. Det är inget krångel och ingen byråkrati. Det är ganska intressant att ta del av sådana upplysningar.

Herr talman! Jag tror det är uppenbart för alla att grunden till att vi har fått den här osäkerheten i diskussionen om en rad konkreta delar som gäller trafiksäkerheten är att regeringen har härjat fritt när den bedömt både utredningen och remissvaren. Jag hänvisar igen till den ström av organisationer som har begärt företräde för trafikutskottet. Det är alldeles uppenbart att regeringens förslag inte är förankrat hos allmänheten. Det är grunden för de reaktioner som finns i dag. Det är inte något påfund från partisynpunkt. Jag upprepar att detta egentligen inte är någon partiskiljande fråga. Normalt har vi i riksdagen — det tror jag att alla kan intyga som har sysslat med detta — behandlat dessa frågor under väldigt stor enighet. Grunden är att vi har upplevt att här finns väldiga motsättningar. Vi har försökt samla upp argumenten. Jag upprepar gärna min eloge till kansliet. Det har faktiskt haft ett ganska omöjligt arbete, ett arbete som skulle ha utförts i kanslihuset. Kommunikationsministern säger att vi vill ha registrering hit och registrering dit. Men det är inte så. Det är ni som har genomfört ett system, som kommer att verka utomordentligt egendomligt. Vad är det för klokskap i att somliga mopeder skall vara registrerade men inte andra? Hur skall försäkringsbolagen, polisen och allmänheten kunna uppfatta att det är något slags klokskap att en moped är registrerad men en annan inte? Somliga mopedister skall vara försedda med körkort men andra inte. Hur skall polisen och allmänheten uppfatta detta? En 17-åring kan åka utan körkort, men en 15-åring måste ha det. En 20-åring har inte körkort men nästa man har det, osv. Vilket system är detta? Är det ordning? Innebär det säkerhet i trafiken att genomföra en ordning, som ger en sådan splittrad bild av verkligheten? Detta har vi reagerat mot. Det är byråkrati och krångel men ingen hjälp alls när det gäller att öka trafiksäkerheten. Jag talade om den splittrade utbildningen i körskolorna. Men jag tycker inte alls att var och en skall få utbilda sig efter eget huvud. Det finns ganska bestämda regler för hur utbildningen skall gå till. Den som man kör upp för skall kolla att allt är O.K. Vad jag har angripit är den splittrade utbildningen, att man får ett råd av en lärare i fyra timmar och sedan ett annat råd av någon annan i andra delar av utbildningen. Här är det viktigt att vara konsekvent. Dessutom har erfarenheten hittills inte givit anledning att tro att det nuvarande systemet behöver ändras. Tvärtom har det fungerat bra.

Herr talman! Med tanke på den korta repliktiden skall jag börja med att instämma i vad Bertil Zachrisson nyss sade om det som jag själv tycker är närmast klåfingriga halvmesyrer när det gäller registrering av mopeder. Det har inte mycket med trafiksäkerhet att göra. Vissa delar av svenska folket som kör moped skall ha mopedkörkort men andra delar inte. Dessa saker faller på sin egen orimlighet. Jag vill emellertid försäkra kommunikationsministern att jag fattar detta såsom i det stora hela relativt betydelselösa detaljer från trafiksäkerhetssynpunkt. Vi är överens om de stora linjerna och åtgärderna. Vad jag möjligen skulle vilja uppehålla mig litet längre vid än just detta är frågan om motorcyklarna. Det är ett känsligt kapitel. De flesta svenska medborgare tycker nog att motorcykeltrafiken är riskabel och att här bör göras någonting. Den argumentation som förs av de frivilliga motorcykelorganisationerna har övertygat mig och min kollega i trafikutskottet, Filip Fridolfsson, om att vi skall avvisa propositionens förslag. Organisationerna är kritiska mot trafiksäkerhetspropositionens åtgärder. De säger att kommunikationsministerns uttalande om den senaste tidens skrämmande olycksfallsutveckling är medvetet felaktig. Den olycksfallsstatistik som har förelagts såväl kommunikationsministern som SMC av trafiksäkerhetsverket visar att antalet olyckor per 1000 motorcyklar är 18,07, det lägsta antalet olyckor sedan 1970. Här står uppgift mot uppgift. Jag är alldeles övertygad om att det måste vara minst lika riskabelt att låta en 18-åring färdas i en 300-400-hästars sportbil utan andra restriktioner än körkort som att han får köra motsvarande tunga motorcykel. Då måste han vara 20 år och ha särskilt körkort för detta. Det måste finnas en konsekvens i de krav som man ställer på trafikanter med ungefär samma bakgrund. Jag tror för min del att mycket mer än med obligatoriska timmar, obligatoriska prov och obligatoriska åtgärder står att vinna genom att på ett så tidigt stadium som möjligt i trafikskolorna och fortlöpande via massmedia visa trafikanterna hur folk ser ut efter trafikolyckor. Det tror jag på ett helt annat sätt tar den enskildes uppmärksamhet i anspråk och får honom att reagera i fortsättningen. De som har sett hur krockskadade människor ser ut sätter på sig bilbältena, även när de färdas i baksätet. De som vet att även baksätespassagerare blir söndertrasade till otrolighet gör det frivilligt. Det behövs inget obligatorium.

Herr talman! Jag vill gärna säga, för undvikande av alla missförstånd, att jag är minst av alla anhängare av krångel och byråkrati. Vi har faktiskt ansträngt oss i departementet, i varje fall sedan jag kom dit, för att avlasta en hel del på det här området, och det gäller olika sektorer som sorterar under departementet. Men det finns ju ändå vissa saker som vi måste ta itu med. När det gäller exempelvis intyg om fullgjord utbildning för motorcykel finns det ingen entydig opinion. Jag anförde det i mitt tidigare inlägg, och jag kan försäkra Bertil Zachrisson att vi har kontakter med verkligheten. Då menar jag inte bara de instanser som uttalat sig när utredningen varit ute på remiss. Vi får fortlöpande ta emot brev och telefonsamtal. Jag medger gärna att många av dem som hör av sig är litet lågmälda, men icke förty tillmäter jag dem också värde. Det är kanske litet skillnad mellan mig och Bertil Zachrisson därvidlag — jag vet inte. Jag upprepar min fråga till Bertil Zachrisson: Vilka remissinstanser är det som regeringen har lämnat därhän? Bertil Zachrisson sade ju i sitt första inlägg att det finns remissinstanser som vi inte har brytt oss om. Jag är intresserad av att få veta vilka det är. Vi har faktiskt tagit hänsyn till remissinstanserna. Somliga har vi kunnat följa helt, andra har vi tillmötesgått i vissa delar. Något annat vore ju en orimlighet. Även om remissinstanserna har olika uppfattningar, finns det alltid något som är användbart. Det är vad som har skett i den här frågan, såväl som i så många andra. Jag kan hålla med Rolf Clarkson om att en del av de frågor vi nu diskuterar är detaljfrågor. Lösryckta var för sig är de det, men insatta i ett mönster utgör de tillsammans en väg att beträda för att nå de målsättningar för trafiksäkerheten som vi alla tycks vara överens om. Det är ändå bra att vi är överens om målsättningarna. Att man sedan kan diskutera vägarna dit är tydligt, men man skall inte förringa de mindre frågorna i det här sammanhanget. Jag tycker nog att propositionen har gjort en avvägning mellan vad som är nödvändigt för att uppnå målsättningen och vad man bör undvika för att inte belasta enskilda människor med för mycket av registrering och pålagor eller vad vi nu vill kalla det för. Det är bl.a. det som har varit drivfjädern när det gäller mopedregistreringen. Man kan göra sig lustig över att en del mopeder skall vara registrerade och andra inte. Men som jag sade i mitt huvudanförande tar det inte särskilt lång tid förrän nyanskaffningen av mopeder har skett i sådan omfattning att de flesta är registrerade. En äldre person någonstans i glesbygden som köper en ny moped vet då att den är registrerad och att den skall vara det. Däremot är det inte nödvändigt att tvinga dem som har gamla mopeder kvar ytterligare några år, en mycket liten andel, till att registrera sina fordon. Jag tycker att man kan kosta på sig den generositeten. Det är detta propositionen går ut på och ingenting annat.

Herr talman! Det skulle faktiskt ta rätt lång tid innan alla mopeder var registrerade; det finns de som påstår att det skulle ta 30 år. Därutöver skulle det skapa väldiga risker för svarthandel och allt möjligt som inte är önskvärt. Försäkringsbolagen — som är en sådan där remissinstans som inte riktigt har blivit avlyssnad, för att nämna en av många — påpekar ju att det här förslaget för stora komplikationer med sig. Som sagt är remissinstanserna många. Det är praktiskt taget alla motororganisationer som sysslar med den här typen av frågor. Det är de flesta av de organisationer som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Det är branschorganisationer av typ Transportarbetareförbundet och Åkeriförbundet. Och jag talar nu inte bara om de saker som vi har olika meningar om och där vi är i minoritet, utan även om en rad av de andra frågorna. Det går alltså att nämna stora grupper. Jag påpekar igen att jag tror att en av anledningarna tillatt det har varit ett så kraftigt motionsskrivande i de frågor som är berörda och som vi diskuterar just är att man inte har lyssnat på remissinstanserna. Sedan kan man diskutera om det här är detaljfrågor. Det är klart att det är, sett ur helhetens synpunkt, men den enskilda människan upplever dem inte som detaljfrågor, utan som ett slags intrång från samhällets sida där det inte är nödvändigt. Samhället skall gå in och t.o.m. använda byråkratin när det är nödvändigt för att ge de enskilda människorna skydd -— det tror jag vi alla är överens om —- men däremot skall man inte låta samhället gå in med en byråkratisk apparat där det finns skäl att anta att de enskilda människorna klarar detta bättre själva. Och det är vårt intryck av den verksamhet som har bedrivits hittills. Trafiksäkerhetsarbetet hittills visar att det har gått. Därför tror jag att inriktningen på trafiksäkerhetsarbetet skall vara att förstärka de frivilliga organisationernas och ungdomsorganisationernas roll. Även om det bara är 10 96, Claes Elmstedt, som tillhör motororganisationerna eller motorcykelorganisationerna, är det ju väldigt många fler som använder deras tjänster. Såvitt jag förstår är det därför ganska naturligt att se dem som ett av de organ som kan hantera åtskilligt av det som vi önskar se utvecklas i trafiksäkerhetsarbetet framöver. Jag understryker än en gång att i fråga om den grundläggande målsättningen för trafiksäkerhetsarbetet är vi överens, och detta är en mycket bra utgångspunkt. Men samtidigt är det viktigt, när vi nu går vidare, att de frivilliga organisationernas verksamhet förstärks i det framtida trafiksäkerhetsarbetet.

Herr talman! Jag skall använda denna replik till att understryka ett förhållande som jag tycker inte har tillräckligt framhållits i trafiksäkerhetsdebatten, nämligen den ytterligt gynnsamma utveckling på olycksfallsstatistikens område som har skett under de senaste åren. Vi har på senare år fått en påtaglig nedgång i antalet olycksoffer — dödade och skadade.

Det är grunden till vår moderata linje. Jag hävdar att den är moderat, därför att vi — två av tre moderater i trafikutskottet — tycker att vi har uppträtt konsekvent när det gäller samtliga punkter i propositionen. Och jag tror att de kommande voteringarna kommer att ge mig rätt på den punkten. Här är alltså en gemensam nämnare, nämligen att satsa på frivilligheten och tilltron till att den enskilde kan agera på ett bättre sätt i trafiken i framtiden.
Herr talman! För att inga missuppfattningar skall uppstå vill jag med anledning av Bertil Zachrissons senaste inlägg säga att propositionen förespråkar att motorcykelorganisationerna skulle få ansvaret för utbildningen av motorcykelförare. Det är regeringens uppfattning. Med detta visar regeringen det förtroende för organisationerna som de förtjänar. Man har här framställt det som om det skulle vara någon annan relation mellan regeringen och motorcykelorganisationerna. Så är inte fallet. Vi har fullt förtroende för organisationerna, och vi är beredda att ge dem det här ansvaret. Men utbildningen skall de alltså få ta hand om.

Herr talman! Proposition 1981/82:81, som ligger till grund för det betänkande som vi nu behandlar, innebär många goda förslag till ytterligare förbättringar när det gäller trafiksäkerheten. Kommunikationsministern har här redogjort för innehållet. Han har också anfört en hel del synpunkter på utskottsbetänkandet. Han har bemött socialdemokrater och moderater som varit emot propositionen. Jag skall då för den skull kunna fatta mig något kortare än vad jag hade tänkt mig och tala om centerns reservationer, där vi har följt upp kommunikationsministerns förslag. Jag vill också säga att det inte bara är vi som står bakom dessa synpunkter, utan det är flera som är med. Alla som har studerat utskottsbetänkandet kan se att det utgör ett ovanligt märkligt mönster när det gäller hur olika personer ifrån olika partier har agerat. Även om lagstiftning och trafiksäkerhetsarbete ganska väl har lyckats att nedbringa antalet trafikolyckor och därmed minska antalet dödade i trafiken, måste vi konstatera att trafikolyckorna fortfarande skördar många liv och förorsakar många skador på människor. Förutom mänskligt lidande och många tragedier med långtgående följder kostar olyckorna stora pengar genom sjukvård m.m. för samhället. Därför får vi aldrig släppa taget när det gäller att genom åtgärder av olika slag förbättra trafiksäkerheten. Det beslut vi så småningom går att fatta är ett ytterligare steg på vägen för en förbättrad trafiksäkerhet. Steget i förbättrande syfte skulle enligt min mening ha varit ännu effektivare, om utskottet i högre grad än vad som nu sker hade följt utredningens och propositionens förslag. Av utskottsbetänkandet och reservationer framgår enligt min uppfattning att många av utskottets ledamöter har stirrat sig blinda på motverkandet av byråkrati och har satt friheten som främsta mål. Även om jag rent allmänt ansluter mig till den principen och aktar den högt när det gäller samhällsarbetet i stort, vill jag dock på denna punkt anmäla skäl för en annan uppfattning. Om vi genom strängare regler och lagstiftning kan rädda människoliv och hålla tillbaka lidande, tragedier m.m., är det värt mödan att underkasta sig vissa besvär och visst byråkratiskt krångel. Jag tänker då speciellt på kommunikationsministerns förslag i propositionen om körkort eller kompetensbevis för förande av moped, som utskottsmajoriteten går emot. Enligt propositionens förslag skulle mopedkort krävas för dem som önskar föra moped och som efter lagens ikraftträdande fyller 15 år. För dem som vid lagens ikraftträdande har fyllt 15 år skulle något krav på mopedkort inte gälla. Dessa torde ha vana att köra moped, och därför skulle de vara befriade från körkortskrav. Jag tycker att detta är en rimlig kompromiss, som alla skulle kunna ställa sig bakom. Här bör inte partitaktik få förekomma. Efter att ha studerat reaktionerna i detta sammanhang, kommer jag inte ifrån att det är just partitaktik som har styrt många. Nej, här gäller det att rädda liv. Centerpartisterna i utskottet, Rune Torwald, Gösta Andersson och jag, har dock blivit ensamma när det gäller att på denna punkt stödja propositionen. I reservation nr 3 har vi yrkat på införande av mopedkort för dem som efter lagens ikraftträdande uppnår behörighetsåldern 15 år, och jag yrkar bifall till denna reservation. Jag vill samtidigt ha sagt att Danmark har använt sig av detta system och att det har gått bra. Flera föräldrar som mist sina barn i mopedolyckor efter barnens 15-årsdag har gråtande vädjat om samhällets stöd för kravet på mopedkort för att rädda kommande ungdomars liv. Det är dessa människors vädjanden som jag vill vidarebefordra, när jag ber om riksdagskamraternas stöd för reservation nr K Enligt Rolf Clarkson skulle inte effekterna av dessa åtgärder stå i en rimlig proportion till samhällets kostnader. Hur gör man sådana ekonomiska beräkningar? Bedömningen beror ju på hur Rolf Clarkson har räknat i detta fall. Det är klart att utbildning och viss byråkrati kostar litet pengar, men om man därigenom kan undvika kostnader för sjukvård och annat, så är det ett tungt vägande skäl för förslagen. Och hur skall man beräkna värdet av en 15-årings liv? I 15-årsåldern har ungdomarna fått en utbildning, ser positivt på tillvaron och är beredda att göra en insats — och så släcks livet. Vi måste, herr Clarkson, ha ett ansvar i detta fall. Jag kommer inte ifrån det. Bertil Zachrisson säger att regeringen inte har stöd för sina förslag hos människorna. Det är fel, Bertil Zachrisson. Hur skulle ni f. ö ha kunnat undersöka det? Bertil Zachrisson nämnde de många brev som vi har fått. Men brev får vi från alla fronter — det vet varenda en i detta hus. Människor reagerar så olika, och vi har 8 miljoner människor i detta land. Ser vi saken mot denna bakgrund, går det inte att resonera på det sätt som Bertil Zachrisson gör. Bertil Zachrisson säger också att det inte finns något skäl för att 17-åringar inte skall behöva ha mopedkort men väl 15-åringar. Enligt honom kan inte människor förstå att det skall vara en sådan skillnad. Det är klart att det kan låta konstigt med denna skillnad, men kom ihåg att de som har kört moped och klarat den svåra första tiden nu har blivit äldre och fått erfarenheter och ett bättre omdöme. Då kan det, som kommunikationsministern sade, vara onödigt att besvära dem med ett mopedkort. Vitsen och avsikten med ett mopedkort är ändå att det skall fylla en funktion vid introduktionen, när ungdomarna får börja köra moped. Det är då som de tycker att det är så roligt — de kastar sig på mopeden och åker. Visst är det trevligt när människor har roligt — det är jag den förste att understryka — men det är inte roligt att göra de erfarenheter som jag har gjort. Jag har alltså lyssnat till många människor som har gråtit för att deras barn, som de väntat sig så mycket av, inte längre finns till. Wiggo Komstedt har suttit med i denna utredning, och han går ännu längre —- vilket jag har förståelse för. Han vill att alla mopedister skall ha mopedkort. Vi har inte gått fullt så långt, eftersom vi har hoppats att ändå få majoritet för ett riktigt förslag. Förslaget i reservation 3, som grundar sig på regeringens förslag, är en bra kompromiss. Jag anser att riksdagens ledamöter borde följa denna reservation. Beträffande mopedregistrering har vi centerpartister i utskottet följt propositionens förslag om obligatorisk registrering av mopeder. Genom ett sådant förfarande skulle vi få en bättre kontroll och därmed bättre kunna motarbeta stölder o. d. Registreringen skulle också underlätta identifiering av väskryckare och motverka trimning. Genom att inte kräva registrering av äldre mopeder anser vi att mycken byråkrati skulle kunna undvikas. Wiggo Komstedt har för sin del begärt att alla mopeder skall registreras. Wiggo Komstedt har suttit med i utredningen och vet litet mer. Man kan inte heller så enkelt, som socialdemokrater och övriga moderater gör i detta avseende, gå ifrån verkligheten. Vårt förslag i reservation 1 är en bra kompromiss, och jag yrkar bifall till denna. I reservation 5 av centerpartiets och folkpartiets representanter samt Wiggo Komstedt behandlas obligatorisk utbildningsstart i trafikskola. Vi följer regeringens förslag om fyra obligatoriska lektioner. Vi anser att detta kan ge den bästa starten och möjligheten att utbilda människor till goda och ansvarsfulla förare. Jag yrkar bifall till reservation 5. Erfarenheten har visat att ett särskilt förarprov för tung motorcykel behövs. En övergång från lätt till tung motorcykel innebär en stor förändring, och detta bör beaktas. Därför har kommunikationsministern föreslagit att ett särskilt förarprov skall krävas för tung motorcykel. Centerpartisterna, folkpartisterna och Wiggo Komstedt har ställt upp på detta förslag. Men genom en samverkan mellan socialdemokraterna och två moderater har vi inte fått majoritet för vårt förslag. Min partikamrat Rune Torwald kommer senare att ta upp denna fråga. Jag vill ändå nu yrka bifall till reservation I, För förande av vissa tunga motorcyklar har kommunikationsministern föreslagit 20 år som behörighetsålder. Vi centerpartister och folkpartister i utskottet delar principiellt denna uppfattning. Vi har dock inte funnit anledning att reservera oss mot utskottsmajoritetens uppfattning, med hänsyn till brister i olycksfallsstatistiken. Denna kunde annars ha gett bättre belägg för detta förslag. Vår uppfattning, dvs. att detta förslag i princip är riktigt, har vi tillkännagivit i ett särskilt yttrande. Herr talman! Trafiksäkerheten är en stor och väsentlig fråga. Det har också accentuerats på det sättet att Nordiska rådet har sagt att 1983 bör bli ett trafiksäkerhetsår. Jag skall inte närmare gå in på det. Jag vill emellertid säga att vi alla måste ta vårt ansvar för att få bästa möjliga trafiksäkerhet och rädda människoliv. Det är en stor uppgift för alla, och här får inte partitaktiken lägga hinder i vägen för nödvändiga beslut. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1, 3, 5 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Som replik på vad Bertil Jonasson nyss har sagt måste jag säga att den talekonst som han här har utvecklat känns besvärande. Bertil Jonasson är ju en hedersman, men jag undrar om den sorts argumentering, känslomässigt i och för sig berättigad, som han förde är den rätta i en debatt av det här slaget. Under decennier har tiotusentals människor i vårt land dödats och i varierande svårighetsgrad handikappats. Jag tror att vi alla har sorgliga fall i vår vänoch släktkrets med människor som fallit offer för trafiken. Men jag tycker inte att det är riktigt att bygga upp en argumentation på sådana personliga erfarenheter. Om vi vill undvika sådant i fortsättningen finns det ju bara ett enda alternativ, Bertil Jonasson, och det är att upphöra med all fordonstrafik, att bara tillåta gångtrafik och knappt det. Med utgångspunkt i Bertil Jonassons resonemang är det ju faktiskt omöjligt att garantera att ett enda människoliv sparas, om vi inför mopedkort. Bertil Jonasson inser säkert själv att detta är en argumentering som inte håller. Jag känner det som sagt väldigt besvärande. När man här försöker följa en linje av progressivitet genom att utöka trafiksäkerheten och så långt som möjligt skapa ett skydd för den enskilde samtidigt som man tror att den enskilde skall kunna motsvara ett förtroende, då vill man inte bli satt i någon slags bödelsposition. Vi har alla samma strävan: att spara människoliv och att minska antalet skadade i så stor utsträckning som möjligt — det tror jag att jag kan stå för när det gäller både mig själv och mitt parti.
Herr talman! Bertil Jonasson säger att vi får brev från allmänheten i praktiskt taget alla frågor, och det lät på honom nästan som om han tyckte att man inte skulle bry sig om dem. Men det anmärkningsvärda är ju att vi i det här sammanhanget har fått så många och att reaktionen har varit så omfattande. Det tror jag också Bertil Jonasson kan vittna om. Men, Bertil Jonasson, huvudfrågan när det gäller de detaljer där vi nu har olika mening — och de är tyvärr många — är inte om ett effektivt trafiksäkerhetsarbete skall bedrivas genom att man utökar byråkratin på ett stort antal punkter eller inte. Huvudfrågan är om inte det arbetet i stället skall ske genom att man bygger ut utbildningen i skola och i frivilligorganisationer. Vi är som väl är överens om detta, men vi är inte överens om att man skall införa en omfattande byråkrati. Det är detta senare som vi träter om. Låt mig säga, herr talman, med all respekt för — som utskottets vice ordförande sade — hedersmannen Bertil Jonasson, att det är litet säreget att uppleva värmlänningen Bertil Jonasson som byråkratins riddersman här i kammaren.

Herr talman! Mina goda kamrater Rolf Clarkson och Bertil Zachrisson angriper mig här genom att ifrågasätta min argumentering. De tycker att jag uppträder på ett märkligt sätt, och de har naturligtvis rätt att tycka det. Jag vill först säga att jag är kolossalt mycket emot allt vad byråkrati heter. Allt sådant skall motverkas, och arbetet skall förenklas och göras effektivt. Meni det här fallet har jag blivit så påverkad av vad man berättat för mig och jag har sådana erfarenheter när det gäller de här frågorna att jag måste reagera. Jag skulle inte känna mig förlåten i mitt innersta om jag inte gjorde det vid ett sådant här tillfälle. Föräldrar har skildrat sin situation för mig. De har berättat hur omöjligt det har varit att få ungdomarna att tänka sig för. Ungdomarna har sagt: Det är ingen fara. Det här vet väl vi bättre, och vi behöver ju inte ha körkort. Jag citerar ordagrant vad en av dem sade: ”De” dvs. myndigheterna, ”vet väl bättre att det inte behövs.” De tror alltså inte att det är farligt att köra moped utan utbildning. Sedan kan det inträffa att någon av dem kör ihjäl sig samma dag som han eller hon fyller 15 år. Det kan synas hårt att kräva mopedkort för 15-åringar, men om man på detta sätt kan rädda livet på en och annan 15-åring, så har man gjort en insats. Det behöver inte betyda så mycket byråkrati. Dessa ungdomar måste helt enkelt få utbildning, och det gäller att göra klart för dem att de för att få ett mopedkort måste sätta sig in i vad det betyder att köra moped. De måste känna till olika trafikregler, innan de får köra. Det är, herr talman, bakgrunden till mitt sätt att resonera. Om andra sedan tycker att jag är naiv och slår på känslosträngarna, så må de tycka det. Det här är mitt motiv. Jag sätter ungdomarnas liv långt framför hänsynen till den byråkrati som möjligen kan uppstå. Den betyder litet i förhållande till de människoliv som kan räddas.
Herr talman! Käre Bertil Jonasson! Jag tror inte det finns den ringaste gradskillnad i den sorg som drabbar efterlevande till den som har dödats, vare sig denne hade körkort eller ej.
Herr talman! I all vänskaplighet och med all respekt för Bertil Jonassons personliga upplevelser vill jag säga att det inte kan förhålla sig så att man räddar liv bättre bara därför att somliga har körkort och andra inte. Det blir ju följden av det lagda förslaget. Att somliga skall ha mopedkort och andra inte samt att somliga mopeder skall registreras och andra inte, kan inte vara en bra ordning. Den ter sig snarare egendomlig. Antingen skall alla ha mopedkort eller också får vi bygga på den frivillighet som vi hittills har byggt på. Jag tror att själva grunden för ett effektivt trafiksäkerhetsarbete är att få de många människorna i landet engagerade i det. Det kan aldrig byråkratin klara av men väl frivilligorganisationerna.
Herr talman! Jag skulle önska att vårt samhälle fungerade på det sätt som Bertil Zachrisson uttrycker det. Det skulle alltså fungera utan lagar och förordningar, och vi skulle kunna lita på människorna. Vem vore mer glad än jag om det förhöll sig på det sättet! Men tyvärr gör det inte det. Vi är tvungna att ha lagar och förordningar som styr trafikverksamheten. Det gäller också på alla andra områden, vilket vi borde vara överens om. I denna fråga anförs såväl i propositionen som i utredningen och av reservanterna att det behövs ett mopedkort för dem som fyller 15 år men inte för dem som redan har körkort. Det kan för all del, som Bertil Zachrisson säger, förefalla litet snett. Men kvar står det faktum att det främst är de som fyllt 15 år och börjat köra moped som råkar ut för trafikolyckor. Det är dessa olyckor som skulle kunna undvikas genom ett mopedkort.
Herr talman! Den proposition och det betänkande som vi nu behandlar berör enligt rubriken riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Men de mera långsiktiga åtgärderna får man verkligen leta efter i betänkandet. För det mesta behandlas de traditionella selektiva åtgärderna som utbildning, fordonskontroll, förbud och prov, bilbältet, belysningen och vägskyltarna. I propositionen medges också att det blir allt svårare att finna enskilda åtgärder som ger direkta och påtagliga resultat. Man talar om att ”de stora reformernas tid nu är förbi”. Det är litet av uppgivenhet i detta resonemang. Det är inte min avsikt att visa nonchalans mot värdet av selektiva åtgärder. De kan ha sin positiva betydelse för att bl.a. begränsa t.ex. skadornas omfattning vid en kollision. Så är utan tvivel fallet med exempelvis bestämmelserna om obligatoriskt användande av hjälm när det gäller motorcyklister eller av bilbälte i bilarnas framsäte. Och visst kan man väl fortfarande förbättra belysning och annan teknisk utrustning på fordonen, men det blir allt svårare att finna på något nytt, vilket för övrigt, som jag nyss sade, också erkänns i propositionen.

Situationen kan illustreras med några citat ur trafiksäkerhetsverkets anslagsframställning för innevarande budgetår: ”Ten familj på fyra personer är risken att minst en av familjemedlemmarna under livstiden dödas eller skadas i en vägtrafikolycka 83 26. Risken att minst en dödas eller skadas är 44 96.” Så här får det bara inte fortsätta. Antalet offer i trafiken har aldrig behandlats som en restriktion för vidare utbyggnad och tillväxt av bilismen. Så sker inte heller i förevarande betänkande. I vpk:s motion 1981/82:279 framhålls att avgörande förbättringar av trafiksäkerheten hör ihop med åtgärder på trafikpolitikens område, och det är det som jag vill tala litet grand om här. När det gäller trafikolyckorna är orsakssammanhanget klarlagt, och det finns verksamma åtgärder att ta till. Det är definitivt de politiska instansernas skyldighet att ta fram förslag och fatta de beslut som fordras för att förändra trafikapparaten. Sambandet mellan trafikpolitik och trafiksäkerhet går inte att bestrida. Enligt min mening måste en ökad grad av styrning och planering in i bilden. Bilismen och bilindustrin har fått styra utvecklingen, eftersom den snabba tillväxten av bilismen har ansetts främja viktiga politiska mål som sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Bilism och välfärd har gjorts till identiska begrepp. I stället för en planering av bilismen har vi fått en planering för bilismen. Bilismens stormande utveckling har kunnat äga rum som ett spontant skeende, och någon samlad transportförsörjningsplan har aldrig funnits. Herr Clarkson, som är ledamot av trafikutskottet, nämnde i debatten att det har skett en minskning av trafikolyckorna, och han refererade då till det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Men att den relativt begränsade minskning av antalet bilar i trafik och av mängden levererat motorbränsle som skett under senare år medfört en minskning av antalet dödade och skadade är endast en bekräftelse på sambandet mellan dessa faktorer. Det medges också av trafiksäkerhetsverket att detta samband finns. Förutom de direkta trafikskadorna förorsakar bilismen en betydande miljöförstöring i form av förgiftning av luften och höga bullernivåer. Sådana skador är självfallet mycket svåra att kvantifiera i ett visst antal miljarder kronor. Från vpk:s sida har vi i motion 1981/82:280, som kommer att behandlas senare under riksmötet, gjort gällande att det är en viktig uppgift för oss politiker att åstadkomma en minskning av bilismen, främst i tätorterna, men även mellan dessa. En sådan linje innebär inte att vi förkastar personbilen. Den kommer även framdeles att spela en stor roll i det svenska transportnätet, och den är ofta oersättlig som transportmedel i glesbygden för att nå ensligt belägna fritidsområden osv. Även för handikappade har bilen stor betydelse. Men det är ett dyrbart energioch resursslöseri när människor åker en och en i sina privata bilar till och från arbetet, till och från större tätorter osv. Det är klart att om vi skall åstadkomma en radikal minskning av bilismen i tätorterna, och mellan dem, då måste kollektivtrafiken förstärkas, inte bara kvantitativt utan även kvalitativt. Det gäller alltså såväl turtäthet och regularitet som komfort och handikappanpassning. Här finns också mycket att göra för utveckling och förbättring av fordonen. Men även samhällsplaneringen i stort kommer in i bilden. Det gäller t.ex. lokalisering och utformning av områden för boende, service och arbete. Här måste målet att minska trafiken så mycket som möjligt vägas in. Så sker inte konsekvent, då samhällsplaneringen i stället sedan lång tid utgår från att människorna numera har tillgång till bilar. Det är möjligt att ännu en tid avfärda den grundsyn jag försöker göra mig till talesman för, att avfärda tanken på en bättre trafiksäkerhet via en bättre trafikpolitik, men förr eller senare måste frågan angripas utifrån dessa aspekter. Det är detta vi betonat i vår motion då det gäller den framtida inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet. Vi anser därmed att det föreliggande utskottsförslaget inte tillräckligt beaktat den klara kopplingen mellan trafikpolitik och trafiksäkerhet. I stället ägnas desto större intresse åt de selektiva åtgärderna. Att vi är kritiska på denna punkt innebär inte att vpk underskattar betydelsen av selektiva åtgärder. I vår motion 279 har vi tagit upp ett par sådana åtgärder, vilka vi bedömer som angelägna. I yrkande 2 föreslår vpk en generell hastighetsbegränsning till 90 km tim. till 90 km/tim. skulle, med en försiktig uppskattning, innebära en reduktion av personskadeolyckorna med 20 20. Med andra ord: en sådan åtgärd skulle årligen förskona 4 000 personer från att dödas eller skadas i trafiken. Enbart denna enkla åtgärd, som för människor som använder sig av bil inte innebär att de gör några nämnvärda förluster av tid på sin resa, skulle förskona oss från att bevittna hur 4 000 människor här i landet dödas eller skadas i trafiken. Även om man enbart ser krasst ekonomiskt på sådana åtgärder innebär de säkerligen miljardbelopp i besparingar för landets sjukvård. Detta är en av flera positiva effekter. Det står klart att en sänkning av högsta tillåtna hastighet också ger kollektivtrafiken ökat underlag. På detta område finns verkligen mycket att göra. I en undersökning verkställd av statens vägoch trafikinstitut bekräftas f. ö. att omkring hälften — lägg märke till det — av det totala trafikarbetet sker med överskridna hastighetsgränser. Såväl i propositionen som i betänkandet tillbakavisas vårt förslag med hänvisning till de begränsade möjligheterna att bevaka efterlevnaden. Detta är ett särskilt problem, inte minst bekräftat av statens vägoch trafikinstituts undersökning, som jag nyss nämnde. En rejäl trafikövervakning skulle påverka hela trafikstrukturens utveckling i gynnsam riktning ur samhällsekonomisk synpunkt. BI. a. skulle järnvägsalternativets möjligheter bli större, om godstrafiken på våra vägar skedde enligt gällande hastighetsbestämmelser.

Sådana yttranden kan man faktiskt få höra. Bl. a. skulle säkerligen, som jag nyss sade, järnvägsalternativet ges en bättre möjlighet, om man hävdade dessa hastighetsbestämmelser. Inga som helst verkliga åtgärder för förbättrad trafikövervakning nämns av utskottet, trots att sådana är angelägna. Jag skulle därför vilja ställa frågan: Varför inte låta utbilda ett antal av våra tiotusentals arbetslösa unga människor till den nyttiga och för samhället lönsamma uppgiften att bevaka hastighetsreglernas efterlevnad? Det skulle ha en verkan inte bara så att man finge en bättre bevakning, utan också så att dessa ungdomar finge jobb i stället för att som nu kanske hämta understöd. Det skulle också ha den effekten att ungdomarna finge ett klart intresse av dessa frågor och kunde vidarebefordra till sina kamrater vikten av att följa gällande trafiksäkerhetsbestämmelser. Ett annat förslag i vår motion innebär en höjning av behörighetsåldern för framförande av moped till 16 år. Även här måste utskottet medge att danska erfarenheter bekräftar en avsevärd minskning av antalet mopedolyckor, då just en sådan höjning av behörighetsåldern skedde.

Vi ser en skola med 100 pojkar. Vi vet med säkerhet statistiskt att tre av dessa kommer att vara döda eller skadade inom en viss tid på grund av mopedolyckor. Det är mot en sådan bakgrund vi föreslår att åtminstone åldersgränsen för förande av moped höjs till 16 år. Som skäl för avstyrkande anför utskottet att mopedutbildning inte, som man nu tänkt sig, skall kunna ske i grundskolan. Enligt vår mening är detta inget relevant skäl. Utbildning kan säkerligen ordnas utan att behörighetsåldern är 15 år. Glädjande nog har mopedförsäljningen gått ned de senaste åren. Sedan 1962 har antalet trafikförsäkrade mopeder minskat. I stället för att legalisera en fortsatt expansion av mopedanvändningen mer eller mindre i leksyfte bland tonårspojkar bör man stimulera den nu pågående trenden mot nedgång för mopederna. Vi vill slutligen erina om att risken att skadas i trafiken är drygt 15 gånger så stor för mopedisten som för bilisten. Det står f. ö. i propositionen.

Just nu pågår en kampanj i anslutning till det nordiska trafiksäkerhetsåret. Vpk ställer sig bakom förslaget om ett nordiskt trafiksäkerhetsår, som vi anser värdefullt för att förankra trafiksäkerhetsarbetet i folkopinionen i Norden. Utan tvivel har det stor betydelse om man kan lyfta fram trafiksäkerhetsarbetet genom att engagera en rad samhällsorganisationer. Vi kan här bygga på det oförtröttliga arbete som många av trafiksäkerheten intresserade organisationer redan bedriver. Även om vi från vpk:s sida särskilt har velat betona sambandet mellan trafiksäkerhet och trafikpolitik betraktar vi den subjektiva kraft som folkmedvetandet innebär som ytterst värdefull för att skapa förståelse för värdet av en bättre trafiksäkerhet.

Herr talman! Vi behandlar i dag regeringens proposition 1981/82:19 om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet m.m. Det är intressant att beakta rubriceringen av den här propositionen. Vid utskottets behandling av vissa delar av densamma får man ibland känslan av att det är helt andra målinriktningar som fått dominera. Låt mig återkomma till detta senare i mitt anförande. Till trafikutskottets betänkande 19 har fogats inte mindre än 14 reservationer och 4 särskilda yttranden. Av reservationerna svarar socialdemokraterna för 3, centern för 2 och folkpartiet för 2, vilket utgör hälften av avgivna reservationer. De övriga 7 har blandade inslag av ledamöter, över partigränserna i vissa fall.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 Vad har då propositionsskrivaren och utskottet haft för målsättning, när man tagit itu med det här arbetet? Låt mig erinra om den kontinuerliga minskning av antalet trafikolyckor som vi kunnat registrera på senare år, trots en ökning av antalet fordon. Denna gynnsamma utveckling får inte brytas. Regeringen har tre målsättningar, som utskottet delar: — Den första målsättningen är att antalet dödade och skadade fortlöpande skall minskas. —- Antalet olyckor för en viss trafikantgrupp måste sättas i relation till den omfattning vari vissa trafikanter förekommer i trafiken och den risk de löper att dödas eller skadas. En andra målsättning blir därför, att dessa risker fortlöpande skall minskas och att detta skall gälla för varje grupp av trafikanter. — En tredje målsättning är att risken att dödas eller skadas i trafiken skall minska i högre grad för de oskyddade trafikanterna än för de skyddade. Barnens och de handikappades trafiksäkerhet skall särskilt beaktas.

När det gäller de allmänna riktlinjerna har inte utskottet någon annan mening än vad föredraganden anfört i propositionen. Ett flertal motioner tar upp frågan om barnens och de oskyddade trafikanternas trafiksäkerhet, som enligt motionärerna bör ägnas särskild uppmärksamhet. Just dessa trafikantkategoriers problem kommer att ägnas speciellt intresse i det nordiska trafiksäkerhetsårets aktiviteter under 1983, och flera ledamöter har redan påtalat det här. Utskottet har också pekat på några av dessa aktiviteter. Vi hoppas att NTÅ 1983 kommer att få bra genomslagskraft och efterlämna positiva resultat i vår trafikolycksfallsstatistik både under nästa år och allt framgent. Men låt oss se på oenigheterna inom utskottet och vad de innebär. Till att börja med har vi mopedregistreringen. Här bildar folkpartiet, socialdemokraterna och en moderat ledamotmajoritet i utskottet — vi säger ja till obligatorisk registrering av mopeder. Att vara anonym i trafiken bidrar inte till en säkrare trafik. En förare som lätt kan identifieras uppträder i regel med större ansvar, vilket i sin tur bidrar till en säkrare trafik. Men en registrering gör att även andra områden, t.ex. trimning av mopedmotorer, lättare kan övervakas av polisen. Ett mycket stort antal remissinstanser på trafiksäkerhetsutredningen— inte mindre än 22 stycken — har också uttalat sig positivt till registrering. TSU anser bl.a. att registreringsplikten, förutom bättre möjligheter till trafiksäkerhetsmässigt motiverad övervakning, ger förbättrat medkänsligt och socialt ansvar i trafiken redan från debuten som fordonsförare. Det är en uppfattning som jag helt delar. Kommunikationsministern anser det väl motiverat att införa registrering av mopeder. Han anför en rad positiva följder av registreringen, exempelvis polisens ökade kontrollmöjligheter, minskad benägenhet att trimma mopederna och mindre risk för stöld, vilket måste vara positivt för försäkringsbolagen och försäkringstagarna. Han anser inte heller att några administrativa och praktiska problem att ordna en registrering av mopeder föreligger sedan bilregistret införts. Trots alla dessa superlativer förordar statsrådet att man gör registreringen obligatorisk endast för nya mopeder. Det är enligt min mening en halvmesyr, som tar bort det mesta av fördelarna med en registrering. När det gäller frågan om införande av mopedkort är utskottet splittrat. Folkpartisterna och en moderat stöder trafiksäkerhetsutredningens förslag, vilket innebär att alla mopedförare — utom körkortshavare — som vid kravets införande fyllt 15 år skall ha mopedkort. Centern har följt den princip som föreslås i propositionen, att kompetenskrav skall ställas endast på dem som efter införandet av bestämmelsen fyller 15 år. Socialdemokraterna och två Den här frågan är väl utredd, och TSU har goda skäl för att förespråka införandet av mopedkort. En stor majoritet av remissinstanserna är också positiva till förslaget. Flera remissinstanser framhåller att kortet är ett sedan länge föreliggande önskemål, att införandet är trafiksäkerhetsmässigt starkt motiverat och att man härigenom kan få bättre regelefterlevnad och även andra positiva verkningar i fråga om mopedförarnas uppträdande i trafiken. Jag hoppas att socialdemokraterna är lika splittrade som moderaterna i denna fråga. Det finns gott fog för detta hopp, eftersom socialdemokraterna har varit representerade i utredningen och där delat utredningens ställningstagande. Kommunikationsministern har här också tagit upp att socialdemokraterna gjort helomvändningar. Måhända görs en ny helomvändning i den omröstning som kommer att äga rum senare i dag — jag förmodar att många års arbete i trafiksäkerhetsutredningen måste väga tyngre än ett hastigt hopkommet motionsyrkande. Och i så fall borde det här i kammaren finnas majoritet för bl.a. mopedkort. Jag uppmanar kammarens ledamöter att rösta för reservation 4 om införande av mopedkort. Vi får inte glömma att det är en trafiksäkerhetsproposition vi behandlar. När det gäller behörighetsåldern för att få köra moped är utskottet enigt om att bibehålla 15-årsgränsen. Låt mig i detta sammanhang ta upp det särskilda yrkande som vpk har framställt. Jag yrkar avslag på yrkandet om höjning av behörighetsåldern för framförande av moped till 16 år. Vidare yrkar vpk att den högsta tillåtna hastigheten bör fastställas till 90 km/tim och att högre hastigheter endast i undantagsfall bör medges. Motionärerna har också skrivit att det är svårt att övervaka efterlevnaden. Vissa vägar är emellertid, Sven Henricsson, så bra att en hastighet på 110 km kan tillåtas. Dessutom är det förarens skyldighet att anpassa hastigheten till vägförhållandena och trafiken. Därmed är det inte sagt att man kan tillåta ett ”fritt fram” med rekommenderade hastigheter, som det också finns motionsyrkanden om. Jag yrkar alltså avslag även på det yrkandet av vpk. Den obligatoriska utbildningsstarten i trafikskolor, som regeringen föreslår, avstyrks av socialdemokraterna och två moderater, som därmed bildar majoritet i utskottet. Folkpartiets och centerns ledamöter i utskottet och en moderat ansluter sig till regeringsförslaget, som innebär att erfarenheterna får visa om fyra obligatoriska lektionstimmar är tillräckligt eller om den grundläggande utbildningen i trafikskola bör utökas. Även kommunikationsministern var inne på det i dag, när han sade att trafikskolorna förmodligen vill utöka tiden. Även utredningen var inne på den tanken. För egen del har jag i ett särskilt yttrande pekat på verkligheten, som visar att trafikskolornas elever i regel behöver både åtta och tio timmar i detta avsnitt. Från utredningens sida har vi kritiserat det nuvarande förarprovet. Varken det teoretiska provet eller körprovet är enligt utredningens mening till fyllest. Teoriprovet, som består av ett frågeformulär med tre kryssmarkeringar, ger inte något säkert utslag på om körkortsaspiranten kan trafikreglerna. Körprovet är mera av stickprovstyp, eftersom förarprövaren endast träffar körkortsaspiranten under 20-30 minuter och endast vid ett tillfälle. Utredningens förslag, som innebär att utbildningen skall ske i tre skeden med förarprov i slutskedet, måste bli en målsättning även om kommunikationsministern av kostnadsskäl inte vill förorda detta i dag. Genom att förarutbildningen påbörjas i trafikskola får eleven en riktig grund att bygga vidare på. Förslaget att förarprövaren bör närvara vid minst tre observationstillfällen i tredje skedet, som också skall äga rum vid trafikskolan, borgar för en betydligt säkrare och bättre utbildning. Eftersom åldersgränsen för privat körkortsutbildare föreslås ändrad från 21 till 24 år och kvalifikationstiden till fem år, förbättras även privatutbildningen. Regeringsförslaget om särskilt förarprov för tung motorcykel har avvisats av socialdemokraterna och två moderater i utskottet. Folkpartiets och centerns representanter samt en moderat har utvecklat argumenten för dessa provi reservation nr 7, varför jag inte skall ta kammarens tid i anspråk för att redogöra för dessa synpunkter. Förslaget om en 20-årsgräns för förande av tung motorcykel avstyrks av socialdemokraterna och två moderater i utskottet. Utskottsminoriteten har inte reserverat sig i denna fråga utan nöjt sig med ett särskilt yttrande. Folkpartiet har i utskottet reserverat sig mot fortsatt användning av intensivutbildning i dess nuvarande form. Den intensivutbildning på en eller två veckor som till en början erbjöds vissa körkortsaspiranter i glesbygden med långa reseavstånd till körskolor men som nu har spritt sig även till storstadsregionerna måste enligt vår mening även fortsättningsvis vara ett undantag. Utbildningen av de unga körkortsinnehavarna är en av de viktigaste frågorna i trafiksäkerhetssammanhang. Låt mig även, herr talman, citera ett uttalande av Sveriges Trafikskolors riksförbunds styrelse med anledning av en motion vid dess höstmöte förra året. Styrelsens uttalande lyder: ”Den s.k. intensivutbildningen, som till innehåll och tid rekommenderas alla elever utan åtskillnad och som genomförs och leder fram till körkort under 2-4 veckor, kan förbundsstyrelsen inte stödja. Gjorda undersökningar bekräftar, att det finns ett samband mellan utbildningstid och inlärning och visar att såväl för korta som för långa utbildningstider inverkar negativt på inlärning och behållning på längre sikt. Detta gäller såväl teoretisk som motorisk inlärning.” Trafikutskottet har enligt min mening inte följt upp den ”beställning” av åtgärdsförslag som riksdagen har givit utredningen vad gäller åtgärdsprogram för att rehabilitera rattfyllerister. TSU:s tilläggsdirektiv innebar att förslag skulle läggas fram om hur rehabiliteringsåtgärder skulle kunna användas för att stärka det individualpreventiva syftet. Den som dömts för rattonykterhet eller rattfylleri skulle i detta fall bli föremål för målinriktade vårdinsatser. En försöksverksamhet med sådan alternativ vårdform bör prövas. Alkohol och trafik hör inte ihop. Det klara sambandet mellan trafikonykterhet och trafikolyckor kräver att stränga åtgärder vidtas för att rehabilitera dem som har förbrutit sig och för att förhindra att nya förseelser begås. Dessa synpunkter har vi från folkpartiet utvecklat i reservation nr 13. I två enskilda motioner yrkas att riksdagen beslutar avskaffa straffsanktionen vid gående mot rött ljus. För två år sedan avslog riksdagen ett liknande förslag efter noggrann behandling i utskottet. Från trafiksäkerhetssynpunkt är det självklart att förbudet och tillhörande straffsanktion är av stort värde, även om inte polisens resurser är tillräckliga för en effektiv övervakning. Likaså bör nuvarande bestämmelser från trafikfostrande synpunkt för barnens del vara till direkt fördel. Man kommer inte till rätta med ofoget att gå mot rött ljus genom att avkriminalisera det och ta bort straffsanktionen för detsamma. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 1-3, 6, 8, 10-12 och 14. Som jag inledningsvis nämnde yrkar jag bifall till reservationerna 4, 5, 7, 9 och 13 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eric Rejdnell kritiserar vårt förslag om en sänkning av högsta tillåtna hastighet från 110 km tim. Jag vill upprepa vad vi bygger vårt yrkande på. Vår motivering är att en sådan åtgärd skulle minska antalet dödade och skadade, som nu årligen uppgår till 20 000, till 16 000. Det är bekräftat av utredningen att man skulle kunna få en 20-procentig minskning, dvs. 4 000 färre personskadeolyckor. Vad betyder det inte för belastningen på vår sjukvård. Detta är helt klart. Sedan har vi sagt att man skulle kunna ha ett differentierat system med hastighetsgränser. Det är klart att vi skall ha kvar 50 och 70-kilometersgränserna. Vårt förslag utesluter inte att man skall tillåta 110 km/tim i undantagsfall. Varför inte på motorvägarna? Men vi är principiellt motståndare till att man när det gäller vägbyggandet satsar enormt på motorvägar. I Sverige finns f. n. 100 mil motorvägar, och de kostar i nuläget 7 000 kr/m att förfärdiga. Vi menar att bilismen inte får drivas upp till en sådan volym att den kräver åtgärder som blir en oerhörd belastning för landets ekonomi. Jag ställer frågan till Eric Rejdnell: Vad vill utskottet göra för att effektivisera övervakningen? Ni säger ju att man inte kan klara övervakningen. Nåväl, om övervakningen är dålig och detta leder till att trafikanterna överskrider gällande regler, när man med andra ord inte kan hävda lagarna, vilka åtgärder vill ni då ta till för att åstadkomma att lagarna respekteras? Skall den ordningen få fortsätta att man mer och mer bortser från lagstiftningen? Vad tjänar det då till att vi här i riksdagen stiftar lagar?

Herr talman! Jag skall ge Sven Henricsson rätt i att en minskning av hastigheten med 20 km/tim också minskar antalet dödade och skadade i trafiken. Men det förutsätter att trafikanterna till 100 26 efterlever ett beslut om sänkt hastighet. I annat fall kommer effekten att bli en helt annan. Riksdagen går inte gärna in och beslutar på det här området, eftersom vi har ett vägverk. Jag tror att vi lugnt kan överlåta till vägverket att handha dessa frågor. Det finns också möjligheter för länsstyrelserna att komma in med sina propåer när de vill ha ändring i de bestämmelser som vägverket har fastställt vad gäller hastigheterna. Däremot tycker jag inte att Sven Henricsson har rätt när han säger att det inte görs någonting i fråga om övervakningen. Senast i förra veckan genomfördes här i Stockholmsområdet en intensiv trafikövervakning, och i samband därmed konstaterades det att de återkommande övervakningar som görs inte bara gäller hastighetsbestämmelsernas efterlevnad utan också kontroll av rattonykterhet och mycket annat. Utredningen har tryckt mycket hårt på att vi skall öka polisens möjligheter att kontrollera framför allt nykterheten i trafiken. Därmed får man också i nätet in en hel del andra som bryter mot gällande trafikbestämmelser. Jag tycker att det är en riktig utveckling, och den borde inte Sven Henricsson ha förbisett.
Herr talman! Jag skall inte göra någon längre kommentar till det senaste inlägget, men nu får ju Eric Rejdnell bestämma sig. Antingen har vi en bra övervakning-— han ville nu göra gällande att den fungerar rätt bra, att det görs återkommande kontroller osv. — eller också har vi en dåligt fungerande övervakning, som utskottet hävdar i betänkandet. Utskottet säger ju att det inte är någon mening med restriktioner, eftersom man inte kan övervaka dem. Hur står det till egentligen? Att man gör enstaka kampanjer för att kontrollera nykterheten i trafiken kan väl ingen ha någonting emot, men utskottet säger att det inte är möjligt att kontrollera efterlevnaden av gällande trafikregler. Sedan synes man nöja sig med detta, och det är därför jag har efterfrågat om det inte i utskottet finns några positiva förslag till åtgärder för att förbättra efterlevnaden. Jag har sagt att man borde fundera på att utbilda unga människor, som nu går arbetslösa, till trafikvakter. Det skulle öka intresset och viljan att efterleva trafikregler även inom den unga generationen.
Herr talman! När det gäller 90 eller 110 km tim. Men detta sker mer restriktivt än tidigare. Vad beträffar att öka efterlevnaden av de bestämmelser som vi har hoppas jag att även debatterna här i kammaren kan vara ett led i en upplysning om vad det verkligen betyder, om man inte efterlever de bestämmelser som finns. Det är kanske de där 10 km eller där omkring som man kör för fort i vilket avseende det än är — i dagligt tal brukar man säga att man lägger på momsen — som vi skall försöka få bort. Det tror jag att vi får genom en effektivare övervakning, men samtidigt som vi kräver en sådan måste vi ge polisen resurser för de ökade insatser som vi därmed fordrar av den. Jag tycker att vi är på god väg, även om vi inte har nått dit vi vill komma. Men ingenting är så bra att det inte går att göra det bättre.

Herr talman! Sverige är i flera hänseenden ett föregångsland på trafiksäkerhetsområdet. Vi har nu nått en trafiksäkerhet som sett i ett internationellt perspektiv är hög. För att den positiva trenden inte skall brytas krävs det bl.a. en förbättrad upplysning och undervisning redan från småbarnsåren. Det är också angeläget att skolorna i större utsträckning tar sig an trafiksäkerhetsfrågorna. I samverkan med trafiksäkerhetsföreningarna bör skolan lokalt kunna ta upp konkreta problem. Det gäller att göra trafikundervisningen intressant och spännande, men också att upptäcka, påtala och rätta till brister i den lokala trafikmiljön. När det gäller att öka trafiksäkerheten via lagstiftning måste man vara varsam och se till, att de förslag som läggs fram här i riksdagen är väl underbyggda och ordentligt förankrade. Om så inte sker, är risken stor för att insatserna endast leder till en ökad byråkratisering, en djungel av nya lagar och paragrafer som inte alls ökar trafiksäkerheten. Förslaget om det framtida trafiksäkerhetsarbetet, som vi nu behandlar, innehåller till stora delar dåligt underbyggda delförslag, som skulle leda till en onödig byråkratisering. Om regeringens förslag skulle genomföras till fullo, kan man se en utveckling framöver där snart sagt alla fordon, vare sig det är fråga om motorgräsklippare, cyklar eller några andra, beläggs med någon form av åldersgränser eller körkort. Vi kan inte ställa upp på en sådan byråkratisk utveckling. Vi socialdemokrater säger nej till mopedkort. Vi anser det mycket viktigt att mopedförarutbildningen byggs ut och att den omfattar både praktik och teori. Men vi menar att mopedförarna kan tillgodogöra sig utbildningen utan att vi ställer krav på mopedkort. Regeringen föreslår en rad förändringar, bl.a. skärpta krav på privat förarutbildning. Enligt nuvarande regler skall en privat utbildare ha fyllt 21 år och innehaft körkort i tre år för fordon av det slag som utbildningen avser. Nu föreslår regeringen att åldersgränsen ändras till 24 år och kvalifikationstiden till fem år. Dessutom föreslås att den inledande utbildningen skall ske i trafikskola. Från socialdemokratisk sida säger vi nej till det förslaget, därför att vi anser att kraven på mognad och erfarenhet hos privata körkortsutbildare tillgodoses genom nuvarande regler. De nya regler som regeringen föreslår innebär en så marginell förändring av dessa krav att de måste tillmätas mindre betydelse än de stora nackdelar som förändringen skulle innebära, särskilt för ungdom i glesbygd. När det sedan gäller förslaget om ändrade regler för att få framföra motorcyklar i olika storlekar glider regeringsförslaget in i den verkliga byråkratin. Här föreslås att den som vid 18 års ålder vill gå över från lätt till tung motorcykel skall avlägga nytt körkortsprov med därtill hörande undervisning. Vidare begränsas rättigheten att köra de största och tyngsta motorcyklarna till dem som har uppnått 20 års ålder. Bakgrunden till dessa förslag är enligt kommunikationsministern den senaste tidens olycksutveckling när det gäller de största motorcyklarna och ålderskategorin 18-19 år. I propositionen anges att ett samband råder mellan olycksfrekvens och motorcykelns storlek. Någon statistik som visar ett samband mellan olycksfrekvens och motorcykelns storlek finns inte. Statistiken visar att 18-19-åringar med motorcykelkörkort är mindre inblandade i olyckor än vad deras körkortsandel visar. Däremot är 18-19-åriga bilförare väsentligt mer olycksdrabbade än motorcyklister i samma åldersgrupp. Vi anser det inte klarlagt att de här redovisade förslagen för motorcyklar skulle få någon större trafiksäkerhetshöjande effekt. Därför ställer vi inte upp på regeringens förslag om särskilt förarprov för tung motorcykel och om 20-årsgränsen för de största och tyngsta motorcyklarna. En förbättrad grundutbildning, kopplad med fortbildning och ett aktivt trafiksäkerhetsarbete, ger enligt vår mening bättre resultat för dessa trafikantgrupper. Vidare föreslås att den s.k. tredje etappen av körkortsreformen förändras. C-behörighet för tung lastbil utan tungt släpfordon införs enligt regeringsförslaget. Det föreslås vidare att förare med behörighet att köra buss också skall få köra singellastbil. Från vår sida ställer vi inte heller upp på detta förslag — av följande skäl: I likhet med de anställdas organisationer menar vi att den av riksdagen beslutade körkortsreformen med krav på CE-behörighet för alla förare av tung lastbil och lastbilskombinationer bör genomföras. Yrkesutbildningen är mycket viktig för alla dem som arbetar som förare i yrkesmässig trafik. Vidare skulle förslaget medföra kontrollsvårigheter med risk för en otillfredsställande arbetsmarknadssituation för de förare som har enbart C-behörighet. Även arbetsgivarna — t.ex. Svenska åkeriförbundet och Biltrafikens arbetsgivareförbund — vill slå vakt om yrkesutbildningen inom den nuvarande utbildningen till CE-behörighet. Vi ställer, som jag nämnde, inte heller upp på förslaget att förare med behörighet att köra buss också skall få köra singellastbil. Vi socialdemokrater anser att det i trafiksäkerhetsarbetet är viktigt att värna om de oskyddade trafikanterna. Därför vill vi bl.a. att lastbilar med tillkopplad släpvagn skall vara försedda med en skylt med texten ”SLÄP”, vilken skall vara placerad på höger sida framtill på lastbilen, med texten läsbar bakifrån. Det är ett föga kostnadskrävande förslag till värn för de oskyddade trafikanterna. Det är beklagligt att de borgerliga inte vill ställa upp på en sådan enkel åtgärd som kan hjälpa till att minska antalet olyckor i trafiken. Allmänt sett ger förslagen i den proposition om trafiksäkerheten som regeringen presterat ett luddigt och rörigt intryck. Propositionen är till stora delar byggd på en statistik som inte har stöd i de trafikantgrupper som berörs av regeringsförslagen. Självfallet skall regeringsförslag till viss del bygga på utredningsresultat som skall värderas på olika sätt. Men det är minst lika viktigt att propositonsförfattaren lyssnar på de organisationer som företräder de olika trafikantgrupperna i samhället. Om så sker skulle regeringsförslagen inte behöva bli överkörda på det sätt som nu skett i utskottsbehandlingen. När det gäller de förslag som berör motorcyklarna har regeringen inte lyssnat på de synpunkter som de stora MC-organisationerna fört fram. Ett annat exempel är att regeringen inte ställt upp på att genomföra den av riksdagen 1971 beslutade körkortsreformen, trots att både de anställdas organisationer och arbetsgivarintressena anser att det är viktigt med en god yrkesutbildning för alla som arbetar i yrkesmässig trafik. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga: Det går att öka trafiksäkerheten utan krångliga och byråkratiska paragrafer, om bara viljan finns, men som framgår av regeringens proposition och den borgerliga splittringen i utskottsbetänkandet med bifogade reservationer klarar inte borgerligheten den uppgiften. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Efter sju års utredande och två års remissarbete och propositionsskrivande ligger nu trafiksäkerhetsutredningens förslag på riksdagens bord. Många delförslag har lagts fram under utredningens arbete. Dessa förslag och de beslut som fattats på grundval av dem har visat sig betydelsefulla i vårt trafiksäkerhetsarbete, vilket också återspeglas i en gynnsam utveckling när det gäller antalet skadade och omkomna i trafiken. Man kan naturligtvis med rätta fråga sig om det är riktigt att beslut fattas på basis av utredningsdirektiv som skrevs för tio år sedan. Trafiken har ju förändrats en hel del under dessa år. Men vi har under utredningen fått tilläggsdirektiv och nya uppgifter. Önskvärt är naturligtvis att utredningar blir klara betydligt snabbare än vad som var fallet med trafiksäkerhetsutredningen. Jag tror emellertid att det är viktigt att vi nu ändock får ett beslut på en del viktiga punkter inom trafiksäkerhetsarbetet. Det är synd att regeringen inte gått med på utredningens förslag på alla punkter utan försökt lägga sig någonstans i ett ingenmansland. Det är de avgörande anledningarna till att betänkandet ser ut som det gör med många olika politiska konstellationer. Hade kommunikationsministern inte pysslat med trestegsförslaget när det gäller körkortet för tung motorcykel exempelvis, tror jag att vi hade fått enighet kring de två stegen. De två regeringspartierna demonstrerar också på en rad punkter olika uppfattningar, vilket väl klart markerar att regeringens proposition inte är en alltför stark produkt. Moderata samlingspartiets utskottsrepresentanter är inte heller överens på alla punkter. Det beror bl.a. på att jag själv satt med i trafiksäkerhetsutredningen och som en konsekvens härav har hävdat och följt upp de förslag som jag stödde i utredningen. Rolf Clarkson har tidigare redovisat att moderata samlingspartiet vill skapa så få lagar som möjligt och även motverka byråkratin. Jag har inte heller någon annan principiell uppfattning än mitt partis. Men när det gäller trafiksäkerhetsarbetet och när det gäller att spara människoliv och minska skadeverkningarna, något som jag lärde mig under sju års utredningsarbete, är jag personligen beredd att ta obehaget av lagstiftning i vissa fall som inskränker individens frihet. Jag skall nu gå över till att kommentera de olika punkterna och reservationerna. När det gäller frågan om mopedregistreringen konstaterar jag med glädje att den motion som jag som enskild riksdagsman väckte om registrering av samtliga mopeder vann gehör både hos socialdemokraterna och hos folkpartisterna i utskottet. Det är alltså inte som statsrådet hävdade så, att moderaterna har gått med socialdemokraterna, utan det finns områden där de socialdemokratiska och folkpartistiska grupperna anslöt sig till min motion. Jag vill gärna tacka för den klokskap som de två partierna demonstrerat på denna punkt. Utskottsmajoritetens förslag är detsamma som trafiksäkerhetsutredningens. Regeringsförslaget är utomordentligt dåligt där det föreslås registrering bara av alla nyförsålda mopeder från ett visst datum. Det regeringsförslaget återfinns i reservation nr 1 av centerpartiet. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag på denna punkt. När det gäller mopedkortet är utskottet också splittrat. Majoriteten tycker inte att mopedkort bör införas. Jag anser emellertid i enlighet med utredningens förslag att mopeden är ett så farligt fordon att det bör krävas kompetens av den som framför moped. Man kan inte, som regeringen föreslår, ha två sorters mopedförare, en med körkort och en utan. Utredningen föreslog att man vid övergången skulle ge dem som har moped och som anmäler att de även fortsättningsvis tänker köra moped ett körkort utan särskild prövning, dvs. samma princip som tillämpades för några år sedan med anledning av ändringarna när det gäller tung trafik. Detta yrkande har framförts i reservation nr 4, vilken jag härmed vill yrka bifall till. Vad beträffar frågan om obligatorisk utbildningsstart i trafikskola för den som skall övningsköra privat föreslår regeringen fyra lektioner. Till detta har jag anslutit mig, även om det är en prutning i förhållande till utredningens förslag. Jag tror att det är utomordentligt viktigt med den grundläggande utbildningen och att man från början får in de rätta instruktionerna hos unga körkortsaspiranter. Mor och far, som tog körkort för kanske 25, 30 eller 40 år sedan, är inte alltid de bästa pedagogerna när det gäller att undervisa barn. Jag vill därmed yrka bifall till reservation nr 5. Frågan om särskilda förarprov för tung motorcykel är också utomordentligt viktig. Jag uppskattar att man tagit upp detta i propositionen och att det föreslås att man inte skall ha den kvarvarande automatiken när det gäller övergången från lätt till tung motorcykel. MC-förarna är en utsatt trafikantgrupp, som vi bör försöka skydda i trafiken. Men MC-förarna utsätter sig själva ofta för stora skaderisker, och därför bör man inte automatiskt kunna gå över från en 125-kubikare på 4 å 5 hästkrafter till ett krutpaket på 100 hästar. Här är utbildningen till skydd både för den enskilde MC-föraren och för samhället i form av ett mindre antal dödade och skadade MC-förare. Det är de oskyddade trafikanterna som har de största skadorna, och det är litet skillnad att sitta på en 100 hästars MC och att sitta i en bil med 50 hästar. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 7. Jag skall, herr talman, säga några ord även om reservation nr 8, som gäller det särskilda körkort som föreslås för lastbilsförare. Kommunikationsministern sade att det inte finns någon anledning för samhället att lägga ut 150 milj.kr. extra. Jag instämmer helt i det. För den som skall ägna sig åt distributionskörning för exempelvis Pripps eller Mjölkcentralen, KF, ICA eller vad det kan vara, exempelvis i Stockholm, och som inte tänker sig att någonsin köra långtradare mellan Stockholm och Göteborg eller mellan Stockholm och Malmö med släpvagn, finns det ingen som helst anledning att få hela utbildningspaketet. Det finns möjlighet att göra en komplettering, om detta skulle behövas. Jag skall nu gå över till att något kommentera reservation nr 10 om obligatoriskt användande av bilbälte i bilarnas baksäten. I utredningen tillhörde jag den grupp som föreslog obligatoriskt användande av bilbälte i baksätet. Vi hade under många år bilbälten i framsätet utan lag om att de skulle användas. Användandet var mycket lågt. Så fick vi en lagstiftning och användandet är nu mycket högt. Det har sparat många bilförares och passagerares liv under de år som vi haft lagen om bilbältets användande i framsätet. Vi har nu i snart tio år haft en lag om att det skall finnas bilbälten även i bilarnas baksäten. Det frivilliga användandet är mycket lågt — 3-5 26. Tio års erfarenhet visar att det inte går att bara med information göra någonting, om vi vill att baksätespassagerarna skall använda bilbältena. Nu visar en mängd samstämmiga läkarrapporter att allt fler baksätespassagerare utan bälten skadas, fler än de som åker i framsätet med säkerhetsbältet. Dessa rapporter har utskottet tidigare fått ta del av, och även regeringen måste naturligtvis känna till detta. Jag finner det därför utomordentligt märkligt att man varken i propositionen eller i utskottet har varit mer intresserad av att hjälpa till att spara människoliv på våra vägar. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 10. Om detta yrkande skulle falla i kammaren har vi reservation nr 11. Jag tycker nämligen att konsekvensen bjuder att skall man inte använda bilbältena i baksätena, så skall vi inte heller ha en lag som säger att det skall finnas bilbälten där. De 3 20 som använder bältena i baksätet är naturligtvis så intresserade av detta att de kommer att skaffa dem i alla fall. Det sitter bilbälten i baksätena på våra bilar för 500 milj.kr. Det är en ganska onödig kostnad i dagens ekonomiska klimat, om man anser att de skall sitta där som ett slags prydnad. Om reservation nr 10 faller, yrkar jag bifall till reservation 11. Mycket kort om reservation nr 14. De tre reservanterna föreslår att man skall ta bort straffsanktionerna för förbudet att gå mot rött ljus. Här har vi samma inkonsekvens som när det gäller bilbältena. Tar man bort straffsanktionen, skall man också ta bort förbudet att gå mot rött ljus. Jag tycker i stället att vi skall skärpa kravet på att man inte får gå mot rött ljus. Vi kan göra hur många kampanjer som helst av modell Barnens trafiksäkerhetsår, en kampanj som hyllats så väldigt i dag. Men om vi vuxna ständigt demonstrerar vårt dåliga omdöme och visar dålig respekt för trafiksignaler, så hjälper inte detta. Det tror jag i mångt och mycket är ett problem för storstäderna. Det har i debatten i dag sagts väldigt mycket som det skulle finnas anledning att kommentera, men min talartid räcker inte till för detta. Låg mig bara helt kort kommentera det långa anförande som Sven Henricsson höll. Det var inte någonting om trafiksäkerhet. Det var ett enda långt påhopp på vägtrafiken, såväl den tunga nyttotrafiken som persontrafiken. Så talar stinsen i trafiksäkerhetsdebatten, när han äntrar kammarens talarstol. Vidare säger Sven Henricsson att det strängt taget måste finnas arbetslösa ungdomar i varje buske för att kontrollera efterlevnaden av hastighetsbegränsningarna. Ja, man kan kontrollera på många sätt. Men detta är Sverige — detta är icke Sovjetunionen. Herr talman! Trafiksäkerhetsarbetet måste fortsätta med den klara målsättningen att så länge som någon omkommer eller skadas i trafiken kan vi inte sänka vår ambition att sträva mot ett helt trafiksäkert samhälle. Låt oss i dag ta ytterligare ett steg i riktning mot ett trafiksäkrare samhälle.
Herr talman! Wiggo Komstedt tillhör ett parti som säger sig göra anspråk på att hålla tillbaka byråkratin eller i varje fall inte öka den i samhället. Samtidigt — när det gäller det betänkande som vi nu behandlar — ställer Wiggo Komstedt gladligen upp och hoppar in i en djungel av byråkrati genom bl.a. reservation nr 7 om särskilt förarprov för tung motorcykel, som bl.a. han står bakom. Med anledning av den reservationen vill jag ställa en fråga till Wiggo Komstedt. Av reservationen framgår bl.a. att man i en del länder utomlands har erfarenhet av detta med åldersgränser. Och det är klart att vi i vårt arbete här skall ta till vara de erfarenheter som vi kan få från länder där man infört särskilda åldersgränser och nya förarprov. Bl. a. har man i Italien, som sägs i reservationen, tre åldersgränser: 16, 18 och 21 år. Min fråga till Wiggo Komstedt är då: Har man de erfarenheterna i Italien, att dessa åldersgränser och de särskilda förarproven har dämpat olycksfallsstatistiken?
Herr talman! Jag vill faktiskt ge Wiggo Komstedt en eloge för att han följt upp det arbete som vi utförde i trafiksäkerhetsutredningen. Det fanns ytterligare ledamöter i den utredningen — även om de också fanns med i trafikutskottet — men nu är det osäkert var de står, och det är beklagligt. Bara några ord om bilbältena och följaktligen reservationerna 10 och 11: Det står klart uttryckt i propositionen — och det föreligger inte heller någon oenighet i utskottet om det att nyttan av bilbälten i baksätet är ovedersäglig. Bältena används dock i alltför liten omfattning, men utskottet förutsätter att användningen skall öka genom att informationen blir bättre. Det finns ingen lag om användning av bilbälte i baksätet, och vi tillämpar inte heller lagen om bilbältesanvändning på taxiförarna. Däremot föreslås det att framsätespassagerarna skall omfattas av bilbälteslagen. Vad gäller användning av bilbälte i taxibilar hänvisar också föredragande departementschefen till taxiförarnas ljumma intresse av att använda bilbältet, och han vill därför inte nu införa tvingande regler, utan förordar samverkan med branschens organisationer, i syfte att söka ändra taxiförarnas inställning. Utskottet, som delar föredragandens uppfattning, vill också framhålla att ett gott föredöme från taxiförarnas sida synes vara ägnat att öka den allmänna bältesanvändningen. Jag delar i princip den inställning som Wiggo Komstedt har, att om det finns bälten så borde de användas. Men det finns många områden som liknar detta — vi har redan diskuterat fartgränserna och detta att gå mot rött ljus. Här är ytterligare ett sådant område, där man skulle ha en lag, vars efterlevnad inte kan övervakas i den omfattning som vore önskvärd. Jag tror på ökad information och att vi därigenom skall nå den gräns för användning av bilbälten i baksäten som gör det möjligt att stifta lag också om detta och därmed kunna ta in det på samma sätt som övrig lagstiftning om bilbältesanvändning.

Herr talman! Ja, Wiggo Komstedt, jag blev beskylld för att göra ett påhopp på bilismen — det skulle vara den enda substansen i mitt anförande. Men min kritik av att utskottet inte hade berört trafikpolitiken styrkte jag med att det finns ett klart samband mellan antalet personbilar i trafik, mängden levererad bensin och antalet skadade personer i trafiken. Det finns alltså ett vetenskapligt bevisat, klart samband mellan bilismens utveckling och personskadorna i trafiken. Då måste man attackera bilismen, för att se vad man kan göra för att rätta till förhållandet —- inte därför att man skulle vara en rabiat fiende till bilismen. Jag sade också att bilen har många förtjänster. Något påhopp var det alltså inte. Jag vill dessutom erinra om, att när frågan om anslag till vägarna var uppe, hade moderaterna ett förslag om att inte göra några förbättringar beträffande vägarna, medan vi var anhängare av att förbättra vägarna. Det är också ett intressant faktum. Beträffande kontrollen är det klart att det måste vara en bättre sådan när det gäller efterlevanden av trafikföreskrifterna. Det förhållandet kan inte få fortgå att det finns en bestämmelse om en viss hastighetsgräns och att man sedan på många håll fullständigt nonchalerar denna bestämmelse. Då tjänar det ju ingenting till att ha bestämmelsen — det måste man medge, och då skall kontrollen förstärkas. Detta innebär inte, Wiggo Komstedt, att vi på något sätt skulle efterapa förhållandena i Sovjet. Jag tror inte att det finns någon här som har statistik på hur trafikkontrollen är där borta. Jag var där förra sommaren tillsammans med utskottet, och jag kunde inte märka att man hade bättre kontroll där än här. Och jag har talat med folk som har hand om dessa frågor där, och de menar att det på samma sätt som här är omöjligt att klara efterlevnaden av trafikbestämmelserna. Jag tycker inte att vi skall ha den situationen som något mönster — i varje fall vill inte vi från vpk ha det. Däremot vill vi hävda att när det gäller de lagar som vi stiftar — särskilt dem på trafikområdet — skall vi försöka se till att de efterlevs.

Herr talman! Till Sten-Ove Sundström vill jag säga: Jag tillhör fortfarande dem som tycker att vi skall hålla borta byråkratin så långt det är möjligt. Men jag sade redan i mitt inledande anförande att det finns punkter där man måste pruta på sina grundläggande principer. Och det har jag gjort i det här fallet. Det är den belastning som jag har efter sju års utredningsarbete i trafiksäkerhetsutredningen som gör att jag har fått så mycket faktamaterial att jag är beredd att pruta på moderata principer beträffande byråkratin på den här punkten. På frågan om Italien: Man har tre åldersgränser där, men det har jag inte velat medverka till. Jag sade i min kritik att jag tyckte det var dumt att regeringen inte valt bara två åldersklasser. Då hade vi kanske fått majoritet för det. Exempelvis i Finland finns det två åldersklasser, och det visar sig att detta är gynnsamt. Finnarna är mycket duktiga när det gäller trafiksäkerhetsarbete, och det gäller inte minst beträffande motorcyklar. Mycket kort till Eric Rejdnell: Han försvarar varför han överger det han tydligen har sympatier för i fråga om baksätespassagerarna och bilbältena. Det går inte att vara övervakare, säger han. Men säg mig, Eric Rejdnell, vad det är för skillnad på om polisen stoppar bilar för att se efter om folk har bältet på sig i framsätet och om de också tittar hur det är i baksätet — det behövs ju inte någon speciellt utökad kontroll för det. Vi har lyckats klara kontrollen ganska hyggligt när det gäller framsätena, så det argument Eric Rejdnell förde fram är väl inte särskilt starkt. Till Sven Henricsson: Sambandet mellan antalet bilar i trafiken och antalet skador är helt uppenbart. Men säg då rakt ut: Vi skall inte ha några skador — vi skall förbjuda alla bilar. Det är alldeles uppenbart att detta samband finns, men jag tror att med ett effektivt trafiksäkerhetsarbete kan vi banta ner skadorna — det är helt klart. Därför är jag beredd att ansluta mig till en lagstiftning om användning av bilbälten i baksätena. Jag har varit med om att införa hjälptvång för mopedister och motorcykelförare och annat. Jag tar det obehaget för att vi skall kunna ha biltrafik och en motorcykeltrafik. Jag försvarar bilismen — och det skäms jag inte för. Någon skall försvara den också i den här kammaren, och det skall man göra på ett sådant sätt att vi ändå får ha den kvar — och kan ha den kvar på ett riktigt och vettigt sätt. Men vi skall inte vara rädda för att vidta åtgärder som bantar ner trafiken för att spara människoliv. Sven Henricsson sade någonting som jag uppfattade som litet konstigt, nämligen att vi inte skulle vilja förbättra vägarna. Var står detta någonstans? Framför allt: Var i det här betänkandet står det att inte vi vill förbättra vägarna? Såvitt jag vet är vi alla rörande ense om att förbättra vägarna i det här landet så mycket vi kan, men det har väl inte med det här betänkandet att göra. Här står det i vart fall ingenstans, det kan jag lova. Jag tror detta kan vara svar på de repliker jag fick — så som jag uppfattade dem.
Herr talman! Nu säger Wiggo Komstedt att man ibland måste pruta på principerna — med andra ord acceptera byråkratin. Det är i och för sig inte märkligt när det gäller det parti han representerar. Det är ju inte första gången man där accepterar byråkratin och egentligen går emot sina idéer. Att jag ställde frågan om hur åldersgränserna i Italien fungerar beror på att Wiggo Komstedt har skrivit under en reservation som utpekar de länder som har infört sådana. Nu kunde inte Wiggo Komstedt svara på det, men jag förväntar mig att hans reservationskollega Rune Torwald, som står efter honom på talarlistan, skall kunna ge ett detaljerat svar på frågan om hur de här åldersgränserna har fungerat där de har införts. Italien är då ett bra exempel, eftersom det där finns gränser vid 16, 18 och 21 års ålder.
Herr talman! Wiggo Komstedt efterlyste min princip när det gäller användningen av bilbälten för baksätespassagerarna. Jag tycker inte att vi skall behöva vara oense om användningen av bilbälten. Wiggo Komstedt har i princip rätt i att övervakningen när det gäller baksätespassagerarna inte behöver vara svårare än när det gäller framsätespassagerarna. Det är inte detta som har gjort att jag inte har så att säga följt med Wiggo Komstedt linan ut i fråga om trafiksäkerhetsutredningens ställningstagande. Det är ju inte mer än ungefär 10 96 av bilåkarna som använder bilbältet i baksätet. Jag kan som exempel nämna Örebroprovet, där man först gick ut och gjorde intervjuer om användningen av bälte i baksätet. Efter detta gav man en information, och sedan gjorde man intervjuer på nytt. Det visade sig då att det hade blivit en mycket markant ökning av användningsfrekvensen — jag kommer nu tyvärr inte ihåg procentsatserna. Jag tror att det är just informationen som saknas här, och den får givetvis inte utebli, utan en strävan måste vara att samtliga passagerare i bilarna använder bilbältena. Det vore värdefullt för alla bilpassagerare att se bilder av de krockprov som är tagna, framför allt nere på vägoch trafiksäkerhetsinstitutet i Linköping. Där kan man få en klar bild av vad som händer med baksätespassagerare som sitter utan bälte vid krockar i så låga hastigheter som 50 kilometer i timmen. Jag tror att vi måste fortsätta att föra ut den här informationen för att få samtliga passagerare att använda bältet. Det måste vara målsättningen.
Herr talman!

Och försök sedan inte att komma ifrån detta genom att låtsas som om inte vägarna har något intresse för trafiksäkerheten! Det står i betänkandet att vägstandarden har betydelse för trafiksäkerheten. Jag efterlyste konsekvensen hos moderaterna när de i samband med vägpropositionen gick in för att göra besparingar på väganslagen och därmed bidrog till att försvåra upprätthållandet av vägstandarden. Detta var icke ägnat att vara till nytta för trafiksäkerheten, Wiggo Komstedt. Ni är inkonsekventa.